Herr talman! Om fru Sundberg med politisk bedömning menar allmänpolitisk bedömning, så är ju hela det statliga utredningsväsendet engagerat i ett politiskt arbete. Om däremot fru Sundberg menar att regeringen skulle sitta och dirigera pengarna efter partipolitiska uppfattningar i utredningsarbetet, så måste jag bestrida detta. Utredningen ges vissa arbetsuppgifter inom ramen av givna direktiv, Så länge den håller sig inom dessa direktiv och inte ger sig på alltför kostsamma utredningsoch analysuppgifter får den de pengar den skall ha. Om utredningen hittar på att säga: ”Här vill vi inte stanna inom direktiven längre”, då är tågordningen sådan att den får anmäla det till regeringen, som är dess uppdragsgivare, och begära andra direktiv, Sedan får man bedöma utifrån regeringens utgångspunkter om det är av intresse att ge andra direktiv eller inte. Den begränsningen har alla utredningar. Inom den begränsningen kan man sedermera ibland få uppslag som är oerhört kostsamma. Jag kan tyvärr inte bedöma det här speciella fallet. Ingen rök utan eld, heter det, och följaktligen var det något som låg och pyrde hos fru Sundberg också innan den här frågan kom, föreställer jag mig. Jag uppfattade det så att intresset skulle ligga på det område som gäller människornas allmänna rättsmedvetande i samband med något speciellt problem. Tar man på sig den uppgiften i en utredning tycker jag nog — jag säger det med alla reservationer, ty jag har inte undersökt saken — att man har givit sig in på någonting som mera har karaktären av forskningsuppgift än utredningsarbete, och då finns det faktiskt andra vägar att lösa de intressanta frågorna,
Herr talman! Jag vill alldeles speciellt tacka finansministern för den här senare delen av svaret, som gav mig betydligt noggrannare upplysningar och även finansministerns personliga syn på frågan. Låt mig dra en parallell med abortutredningen, som också har fått medel till undersökningar. Den har varit tvungen att göra dessa ytterligt känsliga motivoch attitydundersökningar, som jag talade om. Jag accepterar finansministerns synpunkter i fråga om att gå utanför direktiven. Men det kan ju vara så att de undersökningsresultat man får fram pekar i motsatt riktning mot direktiven. Då är alltså frågan: Skall man stoppa en undersökning, om man från departementschefens sida kan riskera att de synpunkter som har förts fram i direktiven icke har gehör hos berörda parter, hos allmänheten eller vilka det nu gäller? Men jag fick i alla fall, tycker jag, en generös förklaring av finansministern, och jag är tacksam för det. Jag är också medveten om att utredningsuppdrag i många fall, inte minst i vårt komplicerade samhälle, innebär att kommittéer ställs inför frågor som i viss mån är forskningsbetingade. Därför måste vi ju anlita experter av olika slag. Tack så mycket.

Herr talman! Fru Söder har frågat civilministern om han anser det rimligt att kommunerna vid remissbehandling av Länsprogram 1970 erhåller endast ett fåtal exemplar av programmet och att remisstiden är endast två månader och om han avser att få till stånd en längre remisstid. Frågan har överlämnats till mig för besvarande, När det gäller frågan om det antal exemplar av Länsprogram 1970 som har gått ut till kommunerna som underlag för remissbehandlingen visar en underhandskontakt med länsstyrelserna, att ett stort antal exemplar har sänts ut i de flesta fall. I det fåtal län där endast ett begränsat antal exemplar tillställts varje kommun har kommunerna på begäran fått fler exemplar, Remisstiden angavs redan i anvisningarna för Länsprogram 1970 i mars 1969 till tre månader. Kortare remisstider kan ha satts ut men grundas då på överenskommelser i de berörda länen mellan länsstyrelsen och länsavdelningen av Svenska kommunförbundet. Jag vill dessutom erinra om att kommunerna på olika sätt fortlöpande har deltagit i programarbetet. Remissbehandlingen har därför främst till syfte att kommunerna skall ta definitiv ställning till ett material som i stora stycken redan är känt för dem. Jag kan också nämna att tidpunkten för länsstyrelsernas slutredovisning till inrikesdepartementet har senarelagts så att länsstyrelserna får möjlighet att förlänga kommunernas remisstid med lika många veckor som stridsåtgärderna i årets arbetskonflikter har varat.

Nr 46 Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret på min Torsdagen den enkla fråga. 18 mars 1971 Den kanske kan förefalla mycket enkel, men i realiteten berör den problem, vilka är brickor i det spel som nu pågår eller borde pågå över Ag remissbe hela landet när kommunerna skall yttra sig över länsstyrelsernas förslag i handlingen ex Länsprogram 70. Dessa remisser skall ligga till grund för det regionalpoliregionalpolitiska handlingsprogram tiska handlingsprogram som vi förväntar från regeringen under 1972. Det kan konstateras att detta är en form av riksplanering som kommer att få avsevärda styrningseffekter för den framtida samhällsutvecklingen. Arbetet är alltför väsentligt för att få bedrivas under tidsnöd. Kommunernas förtroendevalda och tjänstemän borde från början ha givits förutsättningar att bearbeta detta material under gynnsammast möjliga förhållanden. Det kan nog inte sägas ha varit fallet, då i vissa kommuner det arbetsunderlag som tillhandahållits från länsstyrelserna varit mycket knappt. Nu säger herr statsrådet att det är tämligen väl beställt med detta och att det varit rätt många exemplar som gått ut. Enligt de uppgifter jag fått är detta inte helt riktigt, men jag hoppas att om misstag har begåtts, dessa rättas till med det snaraste. Jag vet att det finns kommuner som fortfarande inte har fått mer än ett eller två exemplar av programmet, och i många kommuner har man fått två till fem exemplar. Remisstiden har i de flesta fall rört sig om två månader eller mindre, och trots vad som här sägs av statsrådet har man alltså tagit till en mycket knapp remisstid för kommunerna. Det ger inte utrymme för kommunerna att tillräckligt grundligt penetrera det förslag som framlagts. I dessa remissvar skall man ju analysera den egna kommunens framtida utveckling i relation till hela regionen, och det är en mycket viktig uppgift. Som underlag i det av länsstyrelserna utarbetade Länsprogram 1970 används för investeringsdelen material från KELP 69, den kommunalekonomiska långtidsplaneringen. Sedan den utredningen gjordes har kommunernas investeringssituation, som alla kommunalt engagerade vet, i både primäroch sekundärkommunerna avsevärt förändrats bl.a. på grund av det hårda kreditläge som har rått. För att ge länsstyrelserna ett aktuellt underlag för planeringen måste kommunerna i sina remissvar lägga ner ett omfattande arbete på att redovisa det nya investeringsläget. Jag ser här att remisstiderna är avsedda att förlängas, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Men jag anser inte att den konfliktsituation som förevarit borde ha utgjort enda underlaget för en längre remisstid, även om det här förbättrar situationen. Jag skulle också vilja betona att det hade varit viktigt att man hade fått ett bredare underlag i kommunerna, så att det t.ex. i direktiven hade stått att kommunfullmäktige skulle ha fått ta del av materialet. I det här fallet är det ofta endast kommunstyrelsen och samarbetsnämnderna som får yttra sig.
Herr talman! Jag kan hålla med fru Söder om att frågan kanske är enkel och att saken borde kunna ordnas genom ett telefonsamtal till länsstyrelsen — då hade det varit möjligt att få flera exemplar av 15 När det gäller remisstidens längd sade jag att den var satt till tre månader. Och jag tror att i allmänhet får vi säga att det är inte möjligt, med de anspråk som inte minst riksdagen har att vi skall komma snabbt framåt med avgörandena, att ge väsentligt längre remisstid. Jag vill erinra fru Söder om — och jag hoppas fru Söder kommer ihåg det så småningom, när vi skall diskutera dessa frågor här 1972 — att riksdagen på olika sätt har uttalat ett önskemål om att arbetet skulle bedrivas snabbt. Jag kan t.o.m., visa att när vi presenterade det regionalpolitiska programmet, så anfördes det klander mot att regeringen inte redan vid det tillfället kunde presentera det fullständiga programmet. Vi är också medvetna om alla de svårigheter som hör samman med kommunreformen osv., men om vi hade sagt att detta ger oss förevändning att skynda långsamt, då hade jag haft en ursäkt för att inte driva detta arbete, som tar så mycket av både tid och krafter i anspråk i departementet. Men jag har tolkat saken så att det var angeläget för riksdagen att snabbt få denna plan.
Herr talman!

Då tycker jag att det kan vara värt den väntan som ett par månaders längre remisstid skulle innebära. Jag vill också säga att det kommande regionalpolitiska handlingsprogrammet ju också måste bygga på helt korrekta uppgifter, så att vi så långt möjligt undviker negativa effekter i samhällsplaneringen framöver.

Herr talman! Herr Hagberg har frågat mig om jag kan upplysa om upptäckten av cancerhotande radioaktiv gas, benämnd radongas, i svenska gruvor och därvid speciellt Bergslagsgruvorna, föranlett vidtagande av skyndsamma skyddsåtgärder respektive instruktioner om sådana, och om så inte är fallet, om något initiativ kan påräknas från min sida. Radon är en radioaktiv gas som emanerar från ämnen som innehåller radium, Eftersom radium finns i små mängder bl.a. i marken och i byggnadsmaterial förekommer radon naturligt såväl utomhus som inomhus. Radon bildar dotterprodukter i partikelform som också är radioaktiva. Höga halter i andningsluften av radon och, framför allt, dess dotterprodukter torde kunna innebära ökad risk för lungcancer. Statens strålskyddsinstitut har sedan länge bedrivit forskning rörande förekomsten av radon, När man i slutet av 1960-talet företog mätningar i några svenska gruvor fann man oväntat höga radonhalter på vissa platser. Fynden antydde att radon i gruvorna skulle kunna utgöra ett hälsoproblem, Ett nära samarbete inleddes därför mellan strålskyddsinstitutet och arbetarskyddsstyrelsen, Strålskyddsinstitutet genomförde snabbt en översiktsmätning i samtliga gruvor. Därefter inleddes mer detaljerade undersökningar i gruvor där radonhalten syntes vara högst. Parallellt med dessa undersökningar pågår ett målinriktat forskningsarbete, som omspänner ingående studier av olika faktorer som kan påverka radonhalten såsom ventilation, fuktighet, temperatur m.m. Hygieniska riktvärden för radonkoncentration har fastlagts av internationella strålskyddskommissionen . Strålskyddsinstitutet har rekommenderat att dessa värden skall tillämpas. Tillsammans med arbetarskyddsstyrelsen har institutet utarbetat riktlinjer för bedömningen av erhållna mätresultat. Dessa kommer att följas upp med anvisningar om skyddsåtgärder. De mätningsresultat som man har fått fram har delgetts berörda gruvföretag. Åtgärder har inletts för att snabbt nedbringa radonhalten, Inom såväl arbetarskyddsstyrelsen som specialinspektionen för gruvor har man uppmärksamheten fäst på radonförekomsterna. Ett omfattande arbete pågår för att lösa de problem som är förknippade med radonet och för att snabbt få till stånd skyddsåtgärder där sådana bedöms behövliga. I anslutning härtill vill jag erinra om att arbetarskyddsstyrelsen i fjol genom en ändring i arbetarskyddskungörelsen har fått ökade befogenheter att ingripa mot hälsofarliga luftförhållanden på arbetsplatserna.

Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret på min fråga. I press, radio och TV har det på senare tid förekommit uppgifter om att man upptäckt förekomst av radioaktiv gas i gruvorna. Arbetarna i gruvorna har blivit betänksamma och undrar hur det förhåller sig med riskerna med denna gas. Tyvärr är det så att de flesta arbetarna i gruvorna inte känner till vilka faror som kan hota dem — de kan bl.a. få lungcancer — och speciellt då rökare. Resultatet av mätningarna i gruvorna har inte trängt ut till arbetarna, Upptäckten av radongas i svenska gruvor är ju relativt ny. Därför måste det vara en förstahandsfråga att sprida detaljerad upplysning om denna upptäckt. Statens strålskyddsinstitut, som har stått för undersökningarna, har konstaterat att värdena i många gruvor ligger över det gränsvärde som är fastställt. För att undanröja det här faromomentet måste en förbättring ske av ventilationen i gruvorna. Enligt vad jag kunnat erfara är det här företagarna och företagsläkarna som bedömer i vilken omfattning man skall vidta åtgärder — så har det åtminstone varit hittills. Arbetarparten har i mycket liten utsträckning eller inte alls fått ta del i arbetet på att förhindra förekomsten av radongas i gruvorna, Det verkar vara en viss sekretess kring denna fråga, som måtte vara mycket olycklig för frågans behandling. Resultaten måste redovisas, och vidtagna och planerade åtgärder måste redovisas öppet. Socialministern säger i svaret att skyddsåtgärder och instruktioner kommer att utarbetas. Det hälsar jag med tillfredsställelse. Jag hoppas att det blir snabbt. Det är med intresse jag kommer att följa frågans utveckling och se vilket resultat det blir. Till sist, herr talman, vill jag bara betona denna frågas allvarliga art och hoppas att arbetarskyddsstyrelsen, som i fjol fick ökad befogenhet att ingripa mot hälsofarliga luftförhållanden, kommer att ta itu med detta problem med stor kraft.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat mig, när jag avser att tillsätta den av 1963 års bibelkommitté föreslagna kommissionen för nyöversättning av Bibeln. Jag är glad att kunna svara att förberedelsearbetet för tillsättandet av kommissionen nu fortskridit så långt, att endast ett par personfrågor återstår att lösa. Jag räknar därför med att utredningsarbetet skall kunna sättas i gång inom en nära framtid.
Herr talman! Jag skulle tro att det finns en ganska betydande opinion som delar min tillfredsställelse med det svar som statsrådet Myrdal har lämnat på min fråga. Det blir alltså inom en nära framtid en bibelkommission som får ta itu med den svåra uppgiften att söka ge oss en nyöversättning av Bibeln, Duger då inte den gamla nu gällande 1917 års bibelöversättning? Riksdagen har i varje fall länge efterfrågat en nyöversättning — inte bara den tredjedel av riksdagsledamöterna som tillhör den kristna gruppen.

Det är en bildningsfråga, enligt min mening, eftersom så mycket av även modern skönlitteratur har sin utgångspunkt i Bibeln, dess gestalter och miljöer. Men man skall heller inte glömma att själva översättningen från grundtexterna tycks vara behäftad med brister och därför behöver grundligt granskas. Viktigt är att hela synen på dessa texter har ändrats, nya textfynd har tillkommit och svenska språket har också undergått förändringar som skapar nya semantiska problem. För den ganska stora del av befolkningen som söker sig till Bibeln för att få svar på de s.k. djupare frågorna måste det också vara av största vikt att bibelöversättningen blir så texttrogen som möjligt.

Får jag, herr talman, komma med ett par kompletteringsfrågor? Hur blir det med Gamla testamentet? Bibelkommittén föreslog en särskild utredning om den delen av Bibeln. Blir det en sådan utredning? Blir det för övrigt två Bibelversioner? Det var man också inne på.

Herr talman! Jag skall kort besvara kompletteringsfrågorna. Avsikten är att man, samtidigt som man tillsätter en kommission för en nyöversättning av Nya testamentet enligt de riktlinjer som finns uppdragna i kommittébetänkandet, också skulle tillsätta en förberedande kommitté för översättning av Gamla testamentet. Den senare kommittén skulle alltså inte direkt få översättningsuppdraget men skulle få möjlighet att framlägga ett förslag till de riktlinjer enligt vilka det fortsatta översättningsarbetet även av Gamla testamentet skulle försiggå.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för dessa kompletterande upplysningar. Jag har haft en motion i denna fråga. I denna tog jag även upp remissmaterialet, de yttranden som avgivits kring detta betänkande. Det är säkerligen ett mycket värdefullt material. Jag undrar bara om det skulle kunna göras allmänt tillgängligt i en eller annan form och alltså inte stanna inom den enhet som sysslar med dessa frågor inom utbildningsdepartementet. Kan man tänka sig det? Det är mycket annat sådant material som publiceras till och med i bokform.
Herr talman! Herr Lorentzon har frågat chefen för kommunikationsdepartementet om han har uppmärksammat att med statsbidragsgivning förbundna villkor att hålla skogsvägar öppna ej synes ha avsedd effekt och om han i detta läge är beredd att ta initiativ till införande av lagfäst skyldighet att öppethålla sådana vägar för allmänt utnyttjande. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag vill först påpeka att statsbidrag till byggande av skogsvägar endast i vissa bestämda fall är förbunda med villkor att hålla vägen öppen för allmän trafik. Dessa fall, som frågan således måste avse, gäller skogshuvudvägar som är av särskild betydelse ur fritidssynpunkt och till vilka förhöjt statsbidrag utgått. Ett villkor för statsbidrag till dessa vägar är nämligen att vägen inte utan länsstyrelsens medgivande får stängas av under en viss tidsperiod, i regel 20 år. De här aktuella vägarna är dessutom som regel berättigade till underhållsbidrag enligt kungörelsen angående statsbidrag till enskild väghållning. Därigenom finns ytterligare garanti för att vägarna hålls öppna för allmänheten. Det måste dock observeras att förhållandena i vissa fall — såsom vid tjällossning eller andra trafikhinder — kan tvinga fram att även dessa vägar tillfälligtvis avstängs för allmänheten. Den ordning som nu råder ger enligt min uppfattning tillfredsställande garanti för att de aktuella vägarna hålls öppna för allmänt nyttjande.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Däremot måste jag dock redan nu meddela att jag inte alls är tillfredsställd med svaret. Det sista som sägs, nämligen att den ordning som nu råder enligt jordbruksministerns uppfattning ger en tillfredsställande garanti för att de aktuella vägarna hålls öppna för allmänt nyttjande, stämmer ju inte alls med verkligheten. Låt mig då bara med några ord försöka berätta varför denna fråga har aktualiserats just nu.

Man kan helt enkelt inte förstå att — då dessa skogsbilvägar har anlagts med hjälp av allmänna medel — skogsbolag skall ha rätt att stänga vägarna för allmänheten. Se exempelvis på den gamle skogsarbetaren. Det finns gott om sådana i Norrland. Han har utklassats ur produktionen. Han är till åren kommen och inte längre vinstgivande för de privata skogsbolagen. Det kan för honom bli ett aktningsvärt tillskott i hushållskassan på hösten när lingon och blåbär är mogna. Men då måste han för det sällskap som han har använda den gamla bilen för att komma till de bästa bärställena, och då har skogsbolagen låst vägarna med kraftiga lås. Det talas i dag så intensivt om stöd till glesbygderna. Riksdagen har anslagit pengar till detta ändamål. Men när det gäller en så enkel sak som att underlätta för folket i dessa bygder att skapa sig en extraförtjänst genom bärplockning stannar det hela genom skogsbolagens oginhet. Vi har därtill de många människor som vill bort från tätorternas buller och avgaser, som vill fiska, ströva i skog och mark, klättra i berg och göra utflykter med familjen, men skogsbolagen säger stopp. Frågan om skogsbilvägarnas öppethållande för allmänheten är ingen ny fråga. Den har stötts och blötts under åtskilliga år, men lagar och förordningar tycks vara skrivna till skogsbolagens förmån. Är det ändå inte på tiden, herr statsråd, att denna fråga snabbehandlas till förmån för folket? Det har berättats mig att missnöjet är så stort ute bland folk, att man helt enkelt har sprängt sönder skogsbolagens järnlås. På detta sätt har dessa lagar och förordningar samt skogsbolagens uppträdande inspirerat folk till att bli lagbrytare. Missnöjet är allmänt känt.

Herr talman! Jag är ledsen över att herr Lorentzon inte är tillfredsställd med mitt svar. Men herr Lorentzon har tyvärr kommit in på fel vägar. Vi talar om helt olika vägar. Han har nämligen frågat mig om jag har uppmärksammat att med statsbidragsgivning förbundna villkor att hålla skogsvägar öppna ej synes ha avsedd effekt och om jag i detta läge är beredd att ta initiativ till lagfäst skyldighet att upprätthålla sådana vägar för allmänt utnyttjande. De vägar som herr Lorentzon har frågat mig om har tillkommit sedan 1965, då riksdagen fattade beslut om dem. Vi har för närvarande ungefär 200 kilometer sådana vägar. Om herr Lorentzon kan finna någon enda sådan väg som bolag eller någon annan har avstängt, är jag beredd att omedelbart ta initiativ till att vägen öppnas. Herr Lorentzon talar om helt andra vägar, som inte är förbundna med villkoret att de skall vara öppna för allmänheten, alltså de vägar som har tillkommit enbart för skogsbruket. Med dem finns inte några villkor förknippade att de skall vara öppna för allmänheten. På dessa vägar ställer man helt andra anspråk beträffande standarden, De är alltså så konstruerade att de bara skall tåla de ganska begränsade belastningar som förekommer inom skogsbruket. De är därför inte öppna för en allmänn trafik. Jag kan emellertid fästa uppmärksamheten på att riksdagen har att behandla en motion just i detta ärende, där man önskar utsträcka möjligheterna att få fram bättre skogsvägar och ändra statsbidragsgivningen så att även dessa skogsvägar i större utsträckning kan stå öppna för allmänheten. Men, herr Lorentzon, jag har svarat på den fråga som herr Lorentzon har ställt. Hade herr Lorentzon formulerat sin fråga annorlunda så hade svaret blivit annorlunda. Men, som sagt, den väg som herr Lorentzon beträdde följde jag snällt och troget.
Herr talman! Ja, herr statsråd, det ligger ju till på det här sättet att skogsbolagen genom de lagar och förordningar som finns har möjligheter att handla på det sätt som de gör. Det beror på vilken bidragsgivning man själv anser att man behöver. Det står klart och tydligt utsagt att gäller det skogsväg som ur fritidssynpunkt anses vara av särskild betydelse, kan bidrag utgå med högst 70 procent eller också med högst 85 procent om synnerliga skäl föreligger. Om nu skogsbolagen anlitar de högsta bidragen vid byggandet av skogsbilvägen, äger bolagen inte rätten att avstänga vägen utan länsstyrelsens medgivande. Men nu är det ju så att skogsbolagen inte anlitar den högsta bidragsformgen, och på det sättet slipper man undan. Enligt uppgifterna finns det ju rätt stora medel anslagna till dessa ändamål, men skogsbolagen använder sig inte utav dem. Och på det sättet tolkar de svenska juristerna den svenska lagen. Nu är det ju ändå 30 år sedan vi fick kungörelsen 1943:530 och sedan dess har ändringar tillkommit. Hela tiden har det socialdemokratiska partiet suttit i regeringsställning och låtit svenska jurister tolka lagarna till skogsbolagens förmån. Det är ju det som frågan gäller. Att missnöjet är välgrundat är allmänt känt. Det känner statsrådet säkerligen till om han rest i Norrland och ute i glesbygderna. Det har berättats mig att exempelvis Svenska cellulosabolaget har satt järnbommar för vägar som använts av människorna i dessa områden under århundraden. Hur kom Cellulosabolaget över skogarna i Norrland? Jag skall inte uppehålla mig vid den frågan här, men hur kom man över dem? Det är vägar som bönderna byggde för århundraden sedan, Dem har SCA satt järnbommar för så att bönderna inte ens får åka på dem. Skall juristerna i fortsättningen få tolka lagarna på det här sättet, då måste det ju se litet underligt ut när man talar om jämlikhetens Sverige. Ta de långa timmersläpen exempelvis, som kanske är det mest markanta i bilden av trafiken på de allmänna vägarna, I varje fall är det så i Norrland, Det är dessa timmersläp som i betydligt större utsträckning än andra motorfordon kör ned de allmänna vägarna och orsakar de stora kostnaderna i vägunderhållet. Bolagen har den fulla rätten att belasta de allmänna vägarna, t.o.m. med så stora överlaster som fordonen tål. Domstolarna har ju tvingats att ta upp dessa frågor nu, men när folket ställer kravet om att få använda motorfordon på skogsbilvägar som är byggda med allmänna medel, då säger man stopp. Det är något fel, herr statsråd, som man nog måste ändra med det snaraste, Det är inget fel i min frågeställning.
Herr talman! Det kan ju vara förklarligt att det uppstår ett missnöje om man har sådana källor att ösa ur som herr Lorentzon. Han har ju talat om någonting helt annat än vad jag har talat om. De vägar som man får det högre statsbidraget till — som tillkom år 1965, märk väl — är alltså förbundna med villkor att hållas öppna för allmänheten. Det är dessa vägar som herr Lorentzon har frågat mig om, och det är om dem jag har svarat. Då säger herr Lorentzon: Ja, men det är bolagen som inte utnyttjar möjligheterna att få sådana här bidrag till vägarna. Det är också en något felaktig bild, därför att det avgör inte bolagen, utan även naturvårdsintresset i länet kommer in i bilden. Om det i ett län, där man behöver bygga en skogsväg för skogsbruket, finns ett intresse att kombinera skogsintresset med naturvårdsoch fritidsintresset och göra vägen så att den kan betjäna båda intressena, garanterar jag att då kommer det också att bli högre bidrag till vägen. Beträffande de gamla vägar som tillkommit enbart för skogsbruket sade riksdagen år 1965 — jag minns inte om herr Lorentzon var bland oss då — ifrån att det inte var lämpligt att använda dem, såsom de är konstruerade, för allmän trafik och att man därför skulle anlägga de här speciella skogsbilvägarna, som är av intresse ur fritidssynpunkt, och anslå ett högre bidrag till dem. Jag är naturligtvis beredd, när skogsbruksutredningen har tagit ställning till de motioner som överlämnas till den, att se till att vi får fram kanske mycket fler vägar i skogarna, som är lämpliga för den tunga turisttrafik som då kan komma i fråga på dessa vägar. Men, som sagt, herr Lorentzon, var snäll och fråga om det som herr Lorentzon vill ha svar på. Då är jag också beredd att svara på hans frågor.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag avser att medverka till att förkorta väntetiden för de handikappade som önskar förvärva i telekataloger utannonserade högtalande telefoner. Televerket erbjuder abonnemang på högtalande telefon och upplyser om detta i telefonkatalogen, men verket har inte aktivt marknadsfört denna typ av telefoner. Anledningen till detta är att televerket fortfarande provar dessa apparater, Utveckling och framställning av högtalande telefoner är tekniskt sett mycket besvärlig. Trots att sådana telefoner provats i televerkets nät ett antal år, har det inte lyckats för fabrikanterna att få fram en apparat som helt uppfyller de krav som televerket uppställt. Att leveranstiden är relativt lång för högtalande telefoner sammanhänger framför allt med upprepade leveransförseningar till televerket och med att verket ofta inte kunnat godkänna de gjorda leveranserna. Om det kan styrkas att en viss teleanordning är till gagn för en handikappad ger televerket förtur. Kan en handikappad genom läkarintyg eller på annat sätt visa att högtalartelefon väsentligt skulle underlätta telefonerandet, kan han sålunda påräkna en snabbare leverans.
Herr talman! Låt mig allra först tacka för svaret. Jag har åtminstone fått besked om vad anledningen är till att televerket har så lång leveranstid på högtalande telefoner. Anledningen till min fråga var bl.a. att en vårdare till en gravt handikappad kontaktade mig och bad att jag skulle ta upp denna fråga på ett eller annat sätt. Hon hade nämligen för sin patients räkning kontaktat televerket i och för förhyrning av en dylik apparat och där blivit upplyst om att det var fråga om en så pass lång väntetid, att den var nära nog obegränsad. Ja, herr talman, jag har fått ett svar som jag ingalunda är nöjd med. Det är inte kommunikationsministerns fel att jag inte är nöjd med svaret, men jag vill helt enkelt säga att det väl egentligen är underligt att inte televerket med all sin expertis kan leta upp ett företag inom landet som kan tillverka högtalande telefoner av godtagbar kvalitet. Nog borde det i så fall finnas möjligheter att påräkna hjälp utifrån, med andra ord genom utländsk expertis om inget annat hjälper. I telefonkatalogen annonserar man vidare om högtalande telefoner, men man talar inte om att det finns obegränsad väntetid. Man meddelar inte heller att den som önskar anskaffa en sådan apparat skall styrka genom läkarintyg att han är handikappad. Är man inte handikappad, kan man tydligen inte få tillgång till en dylik apparat. Jag ömmar för de handikappades behov i detta sammanhang, och jag vet att många handikappade personer mycket väl kunde klara sig hjälpligt, om de hade möjligheter att få tillgång till en dylik apparat. En sådan telefon bryter isoleringen från yttervärlden därigenom att den ger kontakt med andra människor. Herr talman! Jag noterar att jag har fått ett svar, och jag tackar för svaret, men jag är ingalunda nöjd med det.

Herr talman! Jag nämnde i mitt svar att en handikappad får förtur, om han kan styrka behovet. Om det visar sig att sådan förtur inte beviljas, kommer chefen för televerket att påminna telekontoren om gällande ordning. Väntetiden har kunnat vara relativt lång, även om förtur beviljats, just på grund av de förhållanden jag tidigare relaterade. Men enligt vad jag erfarit kommer under innevarande vår relativt stora leveranser av högtalande telefoner till televerket att avsevärt förkorta väntetiden. Det är därmed min förhoppning att det mest akuta problem som herr Börjesson har tagit upp skall kunna undanröjas.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svar som jag fick av kommunikationsministern. Det andas åtminstone större optimism än det första svaret jag fick. Det står dock klart att en handikappad kan i bästa fall genom läkarintyg få en dylik apparat i förtur om det finns någon att få, och det noterade jag i mitt första anförande. Men jag anser att det ändå i viss mån är fråga om godtycklighet att en handikappad behöver styrka sitt behov av en dylik apparat. Jag kan notera att jag icke fått svar från kommunikationsministern på vad han anser om att televerket i sin reklam inte anger att det är fråga om väntetider vid leverans av högtalande telefoner. Jag beklagar, herr talman, att jag behövt ta upp den här frågan inför kammaren, men det är på grund av att jag den 2 februari 1971 tillskrev televerket och begärde en förklaring till att leveranstiden är så lång när det gäller högtalande telefoner. Jag har inte fått svar från televerket. Nu har jag fått det av kommunikationsministern, och jag tackar för det, men jag ifrågasätter huruvida det inte är lång leveranstid även på andra tekniska hjälpmedel som televerket saluför.

Herr talman! Herr Brännström har frågat mig om jag kan upplysa om dels när den pågående utredningen om teletaxorna beräknas bli klar, dels om i dess direktiv ingår att pröva möjligheterna såväl till enhetlig taxa för abonnenterna inom en kommun som samma prisnivå för varje kommun oavsett befolkningsunderlag och geografiska förhållanden. Televerkets styrelse har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att se över nuvarande taxeoch debiteringsprinciper för huvudabonnemang och telefonsamtal. Arbetsgruppen skall — enligt en särskild punkt i de omfattande direktiven — bl.a. överväga införande av enhetstaxa för samtal inom kommunblock. Arbetsgruppen kommer att successivt redovisa delförslag. Redan under innevarande år väntas förslag om utvidgning av systemet med s.k. huvudortstaxa, vilket kommer att innebära en sänkning av taxorna för samtal från olika delar av större regioner till huvudorten i regionen. Under året kommer också förslag om reducering av antalet avståndsklasser för rikssamtal att läggas fram. Båda dessa förslag kommer att innebära fördelar för framför allt abonnenterna i Norrland. När det gäller frågan om enhetlig taxa för samtal inom kommun hör denna samman med en allmän reformering av taxesystemet, vilken kräver noggranna studier av trafikströmmar, trafikintensitet m.m. Något förslag i detta avseende kan därför inte väntas under innevarande år. Utredningsarbetet inom televerket bedrivs emellertid med största skyndsamhet. I detta sammanhang vill jag erinra om att televerket nyligen beslutat om en taxereform för samtal till centralorten inom eget kommunblock. Reformen medför kostnadssänkningar på mellan 50 och 90 procent för de abonnenter som hittills debiterats efter rikstaxa.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det är i många stycken mycket positivt men ändå i vissa avseenden också något begränsat till sitt innehåll och i detta sammanhang inte heller helt tillfredsställande. Om man konstaterar att taxesättningarna för samtal mellan orter inom kommunen till huvudorten blir föremål för en ny taxesättning, så är detta att hälsa med tillfredsställelse. Det är en värdefull förbättring för alla som berörs av de avstånd, vilka — som kommunikationsministern nämnde i svaret — i Norrland är så pass stora att de kostnadsmässigt och även i andra avseenden är verkligt kännbara för många människor. Översynen av rikstaxorna är också att emotse med glädje. Detta kommer att förändra situationen för regionens kontakter med övriga delar av landet. Vad som enligt min uppfattning inte är helt tillfredsställande är emellertid den del som skulle röra en enhetlig taxesättning inom kommunerna. Med de geografiskt stora kommuner som vi skapat i kommunsammanläggningsskedet och fortfarande är på väg att genomföra, finns det ännu rätt mycket att göra. Det finns i dagsläget kommuner som har sådana teletaxesättningar att det inte bara skulle bli fråga om justeringar av taxesättningen till centralorten inom kommungränsen, även om en sådan justering givetvis kan betraktas som den viktigaste. Många kommuner som haft en tidigare centralort med ofta långt avstånd redan till den orten har gått samman, och för dem är det av ytterligt stor betydelse att även den orten kan nås inom en enhetstaxa samt, framför allt, att man får rättvisa oavsett var man bor i kommunen.

Herr talman!

Om herr Brännström med sin formulering menar att samma enhetliga taxa skall gälla inom samtliga kommuner, så inbegrips detta i direktiven. Herr Brännström syftade då förmodligen på att samtliga samtal exempelvis inom Stockholm är lokalsamtal och alltså bara ger en markering. Den förmånen anses till en del uppvägas av att kvartalsavgifterna i bl.a. Stockholm, Göteborg och Malmö är högre än i stora delar av landet i övrigt. Men det är möjligt att skillnaderna i kvartalsavgifterna numera borde vara större; den frågan skall tas upp av en annan utredning. Om herr Brännström med sitt yttrande att prisnivån skall vara densamma för varje kommun menar att de totala telefonkostnaderna skall vara desamma var man än är bosatt i landet tar han naturligtvis upp en större fråga. Men även den ligger inom ramen för taxeutredningen på grund av dess vittomfattande direktiv. Jag vill sluta med att hänvisa till vad trafikutskottet har sagt i sitt utlåtande över de motioner som jag föreställer mig skall behandlas i riksdagen kanske redan under morgondagen. Utskottet har klart angivit hur man ser på det fortsatta utredningsarbetet i dessa delar.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. Vad jag kanske främst avsåg med min frågeställning var huruvida man inom samma kommun, oavsett vem man skall ha ett samtal med, har möjlighet att få en enhetlig taxesättning. Såvitt jag har kunnat läsa ut av svaret och av den redovisning som kommunikationsministern har lämnat föreligger ännu inte någon möjlighet att få den reformen relativt snabbt. Det steg som har tagits och som innebär att centralorten nås med enhetstaxa är att hälsa med tillfredsställelse — det är kanske ändå viktigast. Men vi har i våra stora Norrlandskommuner det förhållandet att de förutvarande kommuncentra är av väldigt stor betydelse för människorna. Därför kan redan den taxesättning som gäller för att nå den orten betraktas som ganska orättvis och betungande.

Herr talman! Herr Richardson har frågat mig, om jag är beredd att låta publicera ett representativt urval remissyttranden över kompetensutredningens betänkande ”Vägar till högre utbildning I” . En fyllig redovisning av remissinstansernas synpunkter på de aktuella betänkandena kommer givetvis att ges. Om denna redovisning skall lämnas i en kommande proposition eller i en separat publikation kan för dagen inte avgöras.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Jag har ställt den här frågan av framför allt två skäl. Det ena är att jag anser att frågan om kompetensbestämmelserna beträffande gymnasieskolan är oerhört viktig — kanske den allra viktigaste frågan på utbildningspolitikens område just nu. Det andra skälet är att detta problem har varit föremål för alldeles för litet uppmärksamhet och allmän debatt. Utvecklingen på utbildningens område under de senaste åren har lett till att kompetensbestämmelserna kommer att få vittgående konsekvenser för gymnasieskolans struktur och funktion. De enskilda elevernas val av utbildningslinjer och studievägar styrs nämligen i mycket hög grad av just sådana bestämmelser. Vi kan alltså lätt hamna i det läget att vi får en annan skola än vad riksdagen och regeringen egentligen har avsett. Till detta kommer att vi för närvarande vet alldeles för litet om i vilken utsträckning eleverna från gymnasieskolans olika linjer kommer att besitta de kunskaper och färdigheter som behövs för framgångsrika studier vid universitet och högskolor. Vi får verkligen akta oss för att ordna det så att vi bäddar för misslyckanden i de fortsatta studierna. Kompetensutredningen har enligt min mening tagit alltför lätt på dessa problem. Det är bl.a. av dessa skäl angeläget att vi får en allmän debatt om de här frågorna. De initiativ till att stimulera till allmän debatt som tidigare har tagits av exempelvis U 68 med dess debattpromemorior tycker jag är lovvärda. När nu kompetensutredningen inte gjort något liknande — och jag klandrar den inte för det — skulle publicerandet av en del remissmaterial kunna skapa underlag för en debatt som är behövlig. Utbildningsministern avvisar inte tanken på en separat publikation i sitt svar, och jag är tacksam för det. Han nämner som en alternativ möjlighet den vanliga redovisningen i propositionen. Mot det kan man invända att den inte ger tid till någon allmän debatt och dessutom att regeringen ju då redan tagit ställning till frågan. Det finns alltså skäl som talar för att det skulle vara värdefullt med en separat publikation, men jag kan däremot inte finna några egentliga skäl emot en sådan. Man kan knappast anföra kostnadsskäl. Om man beaktar vad de flesta utredningar och det arbete som ligger bakom tillkomsten av remissmaterialet kostar, kan inte merkostnaden vara särskilt avskräckande. Återstår så tidsskälet, och jag vill därför fråga utbildningsministern när regeringen tänker ta ställning till kompetensutredningens förslag.
Herr talman! Jag delar herr Richardsons uppfattning att kompetensutredningen berör intressanta och viktiga problem och jag skall gärna efter måttet av min förmåga försöka bidra till att vi får en så bred diskussion som möjligt innan det är dags för riksdagen att ta ställning. I det sammanhanget skall jag överväga det önskemål som herr Richardson har framfört. Jag vågar för dagen inte nämna någon exakt tidpunkt för när det kan bli aktuellt med ett ställningstagande från regeringens sida. Jag har nämligen också uppfattningen att det är önskvärt i en sådan här politiskt viktig fråga att vi får en bred diskussion innan ställningstagandena blir aktuella. För dagen kan jag alltså inte svara exakt på den senare delen av herr Richardsons fråga.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas för att snarast göra det möjligt för studerande vid grundskolor, gymnasiala skolor och universitet att återhämta den genom arbetsmarknadskonflikten förlorade undervisningen. Behovet av särskilda åtgärder synes vara mycket varierande. Det är därför knappast lämpligt att meddela bestämmelser av generell räckvidd. En del åtgärder har redan vidtagits av utbildningsmyndigheterna. Undersökningar pågår inom dessa myndigheter om vilka ytterligare insatser som kan vara motiverade. När resultaten av dessa undersökningar föreligger, avser jag att pröva vilka åtgärder som kan behövas för att mildra verkningarna av konflikten inom utbildningsväsendet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Egentligen borde ju utbildningsministern ha tackat mig för frågan, eftersom det måste vara ett bra tillfälle för den högste ansvarige för landets skolor att så här en vecka efter det att konflikten har avbrutits svara på de frågor som många elever ställer om vilka kompensatoriska åtgärder man avser att vidta för att eleverna skall ha möjlighet att återhämta det de har förlorat. Nu tycker jag inte att det finns särskilt mycket konkret i svaret; jag skall återkomma till det. Man kan notera att eleverna är alldeles entydiga i sin uppfattning att det har varit ett allvarligt avbräck, och det var väl också en av orsakerna till att regeringen tog initiativ till att avbryta konflikten. I en skrivelse som Reftec, ett samarbetsorgan mellan Chalmers i Göteborg och Teknis i Stockholm, har sänt till avtalsverket och SACO skriver man: ”Konfliktskadorna ökar kraftigt trots att konflikten är hävd. För detta finns en allvarlig risk om inte en omedelbar uppgörelse sker i frågan om ersättningsundervisningen. — — — Varje dags dröjsmål innebär extra skadeverkningar — — — Till skillnad från konflikten 1966, då ersättningsundervisningen löstes på tre dagar, är de studerande nu närmare läsårets slut. Det finns bara två månader att ta igen den förlorade undervisningen på. Reftec kräver för teknologerna full kompensation för de laborationer de gått miste om under konflikten. Det anses nödvändigt då laborationerna ingår som en obligatorisk del i undervisningen.” I en annan skrivelse framhåller Riksförbundet Hem och skola att eleverna måste få kompensation för vad de förlorat under konflikten. Förbundet är inte till freds med skolöverstyrelsens mening att det inte föreligger behov av generella åtgärder för ersättningsundervisning och anför: ”För de skolor i landet som hade vintersportlov i första omgången bortföll dock 13 skoldagar, vilket motsvarar 14 procent av antalet effektiva arbetsdagar under vårterminen. Detta bortfall kan inte bäras utan påtaglig försämring av arbetsresultaten. Det bör åligga skolmyndigheterna att ge eleverna full kompensation för utebliven undervisning under konflikten.” Riksförbundet begär att regeringen skall ge tillräckliga anslag för detta miljöskyddskraven vid prövningen a utländskt företags ansökan om tillstånd till etablering i Sverige Av utbildningsministerns svar framgår att undersökningar pågår beträffande denna fråga. Det är viktigt att eleverna snarast får besked om vilka åtgärder som kommer att vidtagas. Jag vill bara fråga utbildningsministern: När kan eleverna få svar på sina frågor på denna punkt?

Herr talman! Jag vill först med anledning av herr Wikströms inlägg konstatera att de berörda verken omedelbart gick ut med sitt cirkulär till skolor och andra undervisningsanstalter. Därefter har inom verken pågått ett intensivt arbete för att kartlägga de konkreta behoven inom de skilda utbildningsanstalterna. Som jag sade i mitt första svar är behoven uppenbarligen varierande med hänsyn till de skilda slagen av undervisning och den olika karaktären på den undervisning som bedrivs. Vidare har kontakt tagits med personalorganisationerna. Det är en nödvändighet när det gäller en fråga som denna. Det är alltså inte staten ensam som kan bestämma eller ensidigt fastlägga efter vilka linjer man skall inhämta vad som har förlorats. Detta är också bakgrunden till att jag inte kan gå in på en mera konkret diskussion än vad jag gjort här i dag. Jag kan alltså försäkra herr Wikström att det pågår ett intensivt arbete för att finna vettiga lösningar på dessa problem. Jag hoppas att det skall bli möjligt att ge eleverna en chans att hämta in vad de förlorat under konfliktveckorna.

Herr talman! Jag tackar för utbildningsministerns kompletterande svar, Jag tyckte att det var bra, därför att det klargjorde att det finns en vilja från regeringens sida att hålla eleverna skadeslösa. Jag tror att detta är viktigt, ty annars kan man ju inte motivera det ingripande som riksdagen gjorde för några dagar sedan. Om vi då bedömde läget på undervisningssektorn så allvarligt som vi gjorde, måste vi vara beredda att ta konsekvenserna av detta och se till att eleverna verkligen kompenseras. Jag har tolkat utbildningsministerns kompletterande svar så att vi kan räkna med att eleverna under de närmaste veckorna får ett besked om på vilka vägar de skall kunna hållas skadeslösa för det undervisningsbortfall som har skett.

Herr talman! Herr Berndtson i Linköping har frågat justitieministern om vid behandling av utländska företags ansökan om etablering i Sverige även vederbörande företags produktion, exempelvis kemisk produktion, ger anledning till att först pröva också miljöskyddsaspekten innan sådant Nr 46 tillstånd lämnas. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Torsdagen den Den prövning och kontroll som enligt särskilda regler sker av 18 mars 1971 utländska företags etablering och verksamhet här i landet är inte avsedd att omfatta miljösynpunkter. Detta är enligt min mening riktigt. Om beaktande av Vid prövning av miljöskyddsaspekten gäller i första hand 1969 års EG miljöskyddslag. Den gäller lika för alla företag i Sverige, vare sig de är pen da ka svenska eller utländska. van nds tjöre
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret, men jag finner det minst sagt anmärkningsvärt att handelsministern anser det vara riktigt att ingen särskild prövning i fråga om miljösynpunkterna sker i samband med utländska företags etablering i vårt land. Bakgrunden till min fråga är USA-företaget Dow Chemicals etablering i Norrköping. Detta företag har enligt egen uppgift deltagit i napalmtillverkning fram till maj 1969 och bedriver såvitt känt fortfarande tillverkning av de avlövningsgifter som med sådan förödande verkan användes av USA i dess utrotningskrig i Vietnam. Det är alltså fråga om ett mycket avancerat företag när det gäller tillverkning av kemiska stridmedel. Inför den planerade etableringen i Norrköping var företaget mycket förteget om sina tillverkningsplaner. Nu anges det vara fråga om latexproduktion. Denna förtegenhet — som företaget självt motiverade med konkurrensskäl — liksom avsikterna att använda svavelrik olja och inte minst företagets ansökan om undantag från skyldighet att söka tillstånd hos koncessionsnämnden för miljöskydd har vållat berättigad oro hos befolkningen. Många befarar också att det i framtiden kan bli fråga om betydligt farligare produktion än den som från början angetts. Enligt min mening är ett företag som Dow Chemical, med dess medverkan i produktionen av kemiska stridsmedel, en så allvarlig belastning att en mycket restriktiv prövning av företagets etablering i vårt land måste vara befogad. När nu enligt svaret inte de nuvarande generella reglerna för tillståndsgivning innefattar granskning av ett utländskt företags bakgrund och allmänna produktion — inte bara det som ansökan gäller — är det då inte dags för regeringen att vidta åtgärder för att skärpa bestämmelserna i detta avseende?

Herr talman! Herr Berndtson i Linköping valde att tolka mig som om jag hade sagt att det inte sker någon prövning av utländska företags etablering i det här landet ur miljösynpunkt. Men han angav själv i sin framställning av ett speciellt företags problem just den institution som har att verkställa en sådan prövning, dvs. koncessionsnämnden för miljöskydd. Med andra ord: Vi har en lagstiftning, vi har en administrativ praxis och vi har myndigheter som har till uppgift att pröva samtliga företags etableringar och produktion ur miljösynpunkt. Och eftersom det ur befolkningens synpunkter måste vara likgiltigt om den miljöfördärvande 31 produktionen finansieras med svenskt eller utländskt kapital, så bör väl den enda riktiga principen vara att låta denna prövning ur miljösynpunkt gälla generellt, oberoende av företagets tillhörighet när det gäller nationaliteten.

Herr talman! Riktigt så enkelt är det kanske ändå inte, att det är likgiltigt om det är ett svenskt eller ett multinationellt företag. Det förhållandet att mäktiga ekonomiska intressen med säte i USA står bakom det aktuella företaget utgör i varje fall enligt min mening anledning till särskild oro. Det är lätt att föreställa sig vad som tillmäts den största betydelsen vid företagsledningens bedömning, om valet står mellan svenska naturvårdsintressen och aktieägarnas profitintressen. Det tycker jag att företagets egen presentation klargör, där man talar om de betydande framsteg som gjorts för att hejda prisutmattningen, om den förbättrade vinsten och om hur man nästan fördubblat vinsten i Europa osv. Just frågan var besluten fattas har väl ändå en viss betydelse i sammanhanget, och jag menar fortfarande att det föreligger ett behov av skärpning på denna punkt.

Herr talman! Herr Källstad har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att göra vårt smittkoppsskydd mera betryggande. Enligt lagen om ympning mot smittkoppor skall barn ympas i regel före utgången av det år under vilket barnet fyller fyra år. Vidare skall värnpliktig ympas när han första gången inställer sig för tjänstgöring. När smittkoppsepidemi hotar eller brutit ut i landet, kan dessutom ympning anbefallas i den omfattning som anses nödvändig. Såsom interpellanten anfört kan ympningstekniken vara mindre tillfredsställande hos läkare som varje år endast utför ett fåtal ympningar. Detta förhållande har också uppmärksammats av socialstyrelsen, som nu överväger att bl.a. regionvis anordna repetitionskurser i vaccinationsteknik. Vad beträffar skyddet mot införsel av smittkoppor till Sverige har föreskrivits, att den som inom 14 dygn efter avresa från de flesta länder utanför Europa anländer till Sverige skall vid ankomsten hit förete internationellt giltigt bevis om ympning mot smittkoppor. I karantänskungörelsen finns vidare bestämmelser om att personer som kommer från smittat område skall vara försedda med giltigt smittkoppsintyg. Det åligger enligt kungörelsen polismyndighet samt tull, lots, hamnpersonal och trafikpersonal vid internationella flygplatser att var och en inom sitt tjänstgöringsområde vaka över efterlevnaden av kungörelsen och de föreskrifter socialstyrelsen med stöd därav utfärdar. Genom beslut den 29 januari 1971 har karantänskungörelsen kompletterats med en föreskrift som innebär att polismyndighet i samband med passkontrollen skall biträda med den direkta kontrollen av ympningsbevis vid internationella flygplatser. Åtgärder har sålunda vidtagits för att förbättra smittkoppsskyddet. Jag är förvissad om att socialstyrelsen även i fortsättningen följer denna fråga med uppmärksamhet.

Herr talman! Jag vill först tacka socialministern för svaret på min interpellation. Jag noterar speciellt två saker i svaret. Den ena är att socialstyrelsen nu överväger att bl.a. regionvis anordna repetitionskurser i vaccinationsteknik. Den andra är ett beslut som har fattats efter det att min interpellation framställdes den 12 januari, nämligen beslutet av den 29 januari i år om att karantänskungörelsen kompletteras med en föreskrift, som innebär att polismyndighet i samband med passkontrollen skall biträda med den direkta kontrollen av ympningsbevis vid internationella flygplatser. Jag återkommer till de sakerna om en liten stund. I det cirkulär som medicinalstyrelsen gav ut den 11 oktober 1965 framhöll man att det är en brist att besiktningskravet vid revaccination numera är slopat internationellt. Det sades också att denna eftergift sannolikt har bibragt många ympade uppfattningen att besiktningen skulle vara obehövlig vid revaccination. Det förhåller sig väl så att Världshälsoorganisationen inte direkt kan tvinga på länder besiktningskrav. Men i Sverige kan ett sådant krav i alla fall ställas, tycker jag. Här borde myndigheterna påminna ymparna om att en revaccination utan s.k. anslag, alltså utan att den slår an, inte kan anses utförd enligt läkekonstens alla regler. Även för resebyråer och den resande allmänheten måste det framhållas med kraft, menar jag, att en ympning utan anslag är otillförlitlig. Statistiken visar att det oftast inte är främlingar som för in variolasmitta i ett land som vårt utan det är landets egna invånare, huvudsakligen turister som återvänder med flyget. I Läkartidningen som jag har hänvisat till i min interpellation påtalas det att ymparnas kunskaper om hur en smittkoppsvaccination rätt skall uföras inte är vad de borde vara. Man skulle alltså kunna överväga om inte socialstyrelsen borde dra in lämnade tillstånd att utfärda internationella vaccinationsintyg och begränsa behörigheten till läkare som har nödig kompetens. På denna punkt har socialministern här meddelat att socialstyrelsen ”nu överväger att bl.a. regionvis anordna repetitionskurser i vaccinationsteknik”. Det vore väl riktigt om detta övervägande ledde till ett förverkligande av dessa tankar. Jag menar alltså att vi måste ha en hög beredskap mot smittkoppor. Det är allt fler människor som reser, de reser allt snabbare och till allt avlägsnare länder, och luftfartsorganen arbetar outtröttligt på att genomföra rationaliseringar. Förenklingar av rutiner vid köp av biljetter och vid gränskontroller är ofta aktuella. Man föreslår att flygets passagerarlistor skall tas bort och att biljetterna skall säljas på samma sätt som till buss och tåg. Man inför på allt flera håll gröna linjer för passoch tullpassage med stickprovskontroll, och ett ökat antal länder träffar överenskommelser om borttagande av passtvång. Jag fick t.ex. uppgift om att det i Världshälsoorganisationens tidning, World Health, har meddelats att USA förenklat sin kontroll av resenärer. Resande som anländer till USA möts nu av en enda tjänsteman; denna har ersatt karantänsinspektören, immigrationsoch tulltjänstemännen. Vidare kräver USA inte längre smittkoppsvaccination av ankommande resenärer. Det är bara folk som kommer från smittkoppsländer som måste visa upp intyg om vaccination enligt Världshälsoorganisationens tidning World Health. Nu har alltså turen kommit till karantänskontrollen, och man föreslår också här stickprovskontroll. Tillsammans med andra reselättnader skulle en sådan förenkling göra denna kontroll av smittsamma sjukdomar illusorisk. Detta är vad Läkartidningen och läkarna påtalat; smittkoppsskyddet skulle nästan vara en illusion, och ännu mera illusoriskt skulle det bli.

Men vid två smittkoppsepidemier i Västtyskland — jag har nämnt dem i interpellationen — den senaste i Meschede i Westfalen förra året, iakttog man fall där inkubationstiden var 16 dagar. I Meschede isolerades s.k. kontakter i 18 dygn. Såvitt jag förstår måste frågan om en förlängning av den antagna inkubationstiden göras aktuell. Jag vill därför höra om statsrådet Aspling möjligen har övervägt en sådan förlängning.

Med anledning härav skulle jag vilja göra en liten reflexion kring frågan om förbättring av inresekontrollen. Är det meningen med denna komplettering av karantänskungörelsen att karantänskontrollen vid vår stora flygplats på Arlanda skall bli ett åliggande för statsmakterna i stället för som nu för primärkommunen? Märsta kommun kan ju trots god vilja och betydande uppoffringar rimligen inte bära ett så tungt ansvar som det här är fråga om. Framställningar om en ändring har, så vitt jag vet, inte mött förståelse i kanslihuset, trots ihärdigt och gott stöd från socialstyrelsen och tidigare från medicinalstyrelsen,

Herr talman! Jag vill först säga till herr Källstad att socialstyrelsen har uppmanat de svenska läkarna att företa efterkontroller. Men det är alldeles riktigt, som herr Källstad påpekade, att det inte föreligger något internationellt krav i det avseendet. I fråga om Arlanda har jag redan i mitt svar sagt, att vi genom beslut den 29 januari 1971 kompletterat karantänskungörelsen med en föreskrift som innebär att polismyndighet i samband med passkontrollen skall biträda med den direkta kontrollen av ympningsbevis vid internationella flygplatser. I den delen gäller det alltså Arlanda, och det är staten som svarar för detta. Frågan huruvida 14 dagars karantän är tillräcklig med hänsyn till inkubationstiden för smittkoppor har diskuterats mycket. Tanken på en förlängning av karantänstiden har bl.a. varit uppe i Världshälsoorganisationen en gång, men då föll frågan. Socialstyrelsen har emellertid med stor uppmärksamhet följt denna fråga och överväger nu att ta upp diskussioner med hälsovårdsmyndigheterna i de övriga nordiska länderna i syfte att få till stånd en gemensam nordisk aktion i WHO. Det kan nämnas att smittskyddslagen ger möjligheter till effektiva åtgärder i de fall smittsamma s.k. allmänfarliga sjukdomar inträffar. Det gäller bl.a. sådana åtgärder som läkarundersökning, föreskrifter om isolering och intagning för sluten vård. Herr talman! Får jag till detta bara foga ytterligare en sak. Denna fråga har verkligen — det är alldeles riktigt, herr Källstad — internationella aspekter. Jag skall bara nämna några siffror. Fram till den 30 januari 1971 hade till Världshälsoorganisationen inrapporterats 27 396 fall av smittkoppor under 1970. Man förväntar sig att slutsiffran för 1970 skall stanna vid cirka 30 000 fall. Detta innebär en minskning med cirka 44 procent jämfört med 1969 och med 77 procent jämfört med 1967, som var det första året i det s.k. globala programmet, avsett att utrota smittkoppor över hela världen. Under 1970 rapporterades smittkoppor från 23 länder jämfört med 30 länder under 1969 och inte mindre än 72 länder under 1970.

Det ger självklart ett underlag för den, jag vill gärna säga, tillförsikten att vi i framtiden skall kunna komma till rätta med smittkoppor liksom med en del andra tidigare mycket farliga epidemiska sjukdomar.

Herr talman! Det var värdefullt att få socialministerns kompletterande uppgifter i det svar han senast gav.

Jag noterar också att socialministern poängterade att de svenska läkarna har uppmanats att sköta efterkontrollen. När det gäller Arlanda internationella flygplats fattade jag honom så att statsmakterna här skall överta i varje fall en stor del av ansvaret och sköta uppgifter som nu åligger primärkommunen. Socialministern sade vidare att man inom socialstyrelsen överväger att genom nordiska kontakter uppta en diskussion kring frågan om inkubationstiden på 14 dagar och dess berättigande. Åtgärder är alltså vidtagna och ytterligare åtgärder kan vidtas, såvitt jag förstår, för att höja hela vår befolknings immunitetsstatus. Jag skall nämna ett par saker, som har viss anknytning till det som socialministern här har fört fram. Jag tänker exempelvis på att mödrar, vilkas barn smittkoppsvaccineras inom den förebyggande barnavårdens ram, skulle kunna erbjudas gratis vaccination samtidigt med barnen. Det är en sak man kan fundera på såsom en praktisk väg. En kontinuerlig uppföljning av epidemiplanerna på lokal och regional nivå är en annan åtgärd, som jag också betraktar såsom viktig. Jag förstod på socialministern att det han nämnde om en gemensam nordisk aktion innebär att man är villig att arbeta på ett visst rapporteringssystem länderna emellan. Erfarenheterna från den senaste incidenten i Danmark visar också hur nödvändigt detta är. I Danmark var det visserligen bara fråga om ett initialfall plus ett sannolikt sekundärfall i Norge, men det är viktigt att ett rapporteringssystem länderna emellan finns. På längre sikt är det klart att bara världsvida insatser helt kan säkra oss mot smittkoppor, och ansträngningar görs uppenbarligen, inte minst genom Världshälsoorganisationens försorg. Tills dessa gett betryggande resultat måste också vi i vårt land hålla beredskapen på alla fronter hög i detta avseende. Jag tackar för svaret.

Herr talman! Herr Hallgren har frågat om jag vill medverka till att skyddsanvisningar blir utarbetade inom varje bransch och arbetsområde samt till att dessa blir av bestämmande och ovillkorlig karaktär. Vidare har herr Hallgren frågat om jag är beredd att medverka till att skyddsanvisningar för att äga giltighet måste vara utformade under direkt medverkan av inom respektive arbetsområden berörda yrkesutövare samt deras fackliga organisationer. Reglerna i arbetarskyddslagen och arbetarskyddskungörelsen kompletteras främst av arbetarskyddsstyrelsens generella anvisningar om åtgärder till skydd mot yrkesfara. Sådana anvisningar har meddelats med avseende på en rad olika typer av maskiner, redskap o. d. samt olika slag av arbeten. För närvarande finns mer än sjuttiotalet anvisningar. Härtill kommer ett flertal normer och riktlinjer rörande tryckkärl, lyftanordningar m.m., som fastställts av arbetarskyddsstyrelsen. I första hand har man koncentrerat sig på att utarbeta anvisningar för maskiner m.m. och arbeten som är förenade med stor risk för olycksfall eller annan ohälsa. Siktet är emellertid inställt på att anvisningar skall finnas så snart behov finns av större precisering än vad arbetarskyddsförfattningarna kan ge. Hos arbetarskyddsstyrelsen har man för närvarande noterat ett förstahandsbehov av ett sextiotal nya anvisningar. Självfallet måste också en kontinuerlig bevakning ske av att meddelade anvisningar inte blir föråldrade på grund av den snabba tekniska utvecklingen eller av annan orsak. På senare år har arbetarskyddsstyrelsens resurser förstärkts betydligt. Syftet har bl.a. varit att intensifiera arbetet med skyddsanvisningar. I årets statsverksproposition föreslås fortsatta betydande förstärkningar för att ytterligare öka kapaciteten för utarbetande av anvisningar. Detta viktiga fält har således prioriterats starkt i samband med den fortgående utbyggnaden av de statliga arbetarskyddsorganen. Jag kan försäkra att anvisningsarbetet också i fortsättningen kommer att få behålla en hög angelägenhetsgradering. Arbetet på att utforma skyddsanvisningar bedrivs av arbetarskyddsstyrelsen i nära samarbete med arbetsmarknadens parter inom respektive arbetsområde. I ökande omfattning tillsätts arbetsgrupper, i vilka ingår bl.a. representanter för arbetstagarnas fackliga organisationer. Förslag till anvisningar remitteras alltid till fackförbundet i fråga för yttrande. De av herr Hallgren berörda stuverianvisningarna har utarbetats av en kommitté med arbetstagarrepresentanter från LO, Transportarbetareförbundet och Kommunalarbetareförbundet. Samarbetet med arbetsmarknadens parter bedöms av arbetarskyddsstyrelsen som synnerligen viktigt. Det är att se som en grundförutsättning för att anvisningarna skall kunna föras ut i praktisk tillämpning i arbetslivet. Skyddsanvisningarna är i huvudsak av vägledande karaktär. Detta innebär emellertid inte att påföljd är utesluten, om anvisningarna inte följs. Genom föreskrifter i framför allt arbetarskyddskungörelsen har vissa anvisningar förbundits med straffansvar för arbetsgivaren. Detta gäller t.ex. bestämmelser om undersökning eller besiktning och provning, som arbetarskyddsstyrelsen föreskrivit med stöd av kungörelsen. Om anvisningar, som inte är generellt straffgaranterade, inte iakttas kan tillsynsmyndigheterna ingripa med föreläggande eller förbud i det särskilda fallet. Iakttas inte heller föreläggande eller förbud kan straff ådömas. Arbetsmiljöutredningen har till uppdrag att se över arbetarskyddslagstiftningen i dess helhet. Detta innebär att hela systemet med lag, kungörelse och anvisningar kommer att tas upp till prövning. Frågan vilken rättslig karaktär generella anvisningar eller liknande från tillsynsorganen skall ha kan förutsättas bli ingående behandlad av utredningen. Vid sitt arbete har utredningen enligt sina direktiv att utgå från att lagstiftningen skall ge en fast grund för åtgärder och ingripanden från arbetarskyddets sida i alla stadier av produktionsprocessen.

Herr talman! Jag vill först tacka socialministern för svaret. Jag kan dock inte uttrycka min förnöjsamhet med det. Några av de frågor jag ställt har delvis besvarats. I vart fall har socialministern gjort lovvärda försök till ett korrekt svar. Påståendet att arbetarskyddsstyrelsen i första hand har koncentrerat sig på utarbetande av skyddsanvisningar för arbeten, som är förenade med stora risker för olycksfall eller ohälsa, är enligt min mening en sanning med modifikation. Det finns fortfarande arbetsområden med mycket hög olycksfallsfrekvens som saknar anvisningar. Det är ett bevis för att man inte alltid har följt den princip som socialministern har angivit i sitt svar. För att ge bara några exempel kan jag nämna skogsarbete och skeppsbyggeri, som inte har några speciella anvisningar. Likadant är det med anvisningar för bruket av tyngre arbetsmaskiner som t.ex. truckar av olika slag. Till de positiva dragen i socialministerns svar hör bl.a. konstaterandet att arbetarskyddsstyrelsen har för avsikt att prioritera utarbetandet av skyddsanvisningar för de områden där sådana saknas. Det rör sig ju, som socialministern här nämnde, om ett 60-tal områden. Vidare har meddelats att arbetsmiljöutredningen fått direktiv att sammankoppla behandlingen av arbetarskyddslagen, kungörelsen och anvisningarna, och det är ju att betrakta som ett steg i rätt riktning. En mycket viktig fråga som har påtalats i interpellationen är den märkbara liberaliseringen av texten i de senast utgivna anvisningarna jämfört med förut utfärdade anvisningar. Tidigare strikta bestämmelser har uppmjukats och kan numera inte åberopas med samma tyngd som förut. Huruvida socialministern har upptäckt detta är mig obekant. I vart fall har han inte nämnt det i sitt svar. Jag har i interpellationen gjort en jämförelse mellan skyddsanvisningarna för stuverifacket utgivna 1941 och de senaste av år 1965. Jag efterlyser således socialministerns uppfattning på denna punkt. Det är riktigt, som sägs i svaret, att anvisningarna alltid går ut på remiss till berörda fackförbund. Det är också riktigt att arbetarskyddsstyrelsen i nära samarbete med arbetsmarknadens parter utarbetar skyddsanvisningar. Men därmed är ju inte sagt att allt står väl till. Som remissförfarandet nu är utformat betraktar jag det som en formsak utan större betydelse. Remissförfarandet i samband med utgivningen av stuverianvisningarna 1965 var närmast en parodi på en remiss. Förslaget gick till Transportarbetareförbundet. Förbundet inlämnade ett remissyttrande med väsentliga ändringsförslag. Det lämnades helt utan verkan, trots att remissvaret hade avgetts i laga tid. Anledningen till att inga åtgärder vidtogs var att anvisningarna redan hade gått i tryck. Det var enligt mitt sätt att se en mycket grov försummelse av arbetarskyddsstyrelsen. De förändringar till det sämre som har skett har med stor sannolikhet också tillkommit på krav från arbetsköparhåll. Här har man tydligen haft ett nära samarbete, och det har inte klickat. Enligt min mening har arbetarskyddsstyrelsen även här gjort sig skyldig till alltför stort hänsynstagande till produktionsintressen, och säkerheten har fått komma i andra hand. Vad jag menar med direkt medverkan av yrkesutövare vid utarbetande av anvisningar är exempelvis att man inom ett visst arbetsområde sammankallar samtliga huvudskyddsombud, som är valda av folket på arbetsplatserna, och att de får vara med och utarbeta anvisningarna. Det är väl de som bäst kan bedöma olycksfallsriskerna. Säkerligen är det dessa människor som har de största förutsättningarna att författa föreskrifter för ett effektivt förebyggande av olycksfall och ohälsa. Det måste anses fullt berättigat att de som skall utföra arbetet också får bestämma vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Jag vill påstå att det är den enda vettiga lösningen på frågan. Jag vill också fråga socialministern, om han är villig att medverka till att en sådan ordning kommer till stånd. Beträffande mitt krav om att skyddsanvisningarna måste vara bestäm mande och ovillkorliga hänvisar socialministern till nu gällande regler. Han har tydligen inte för avsikt att medverka till någon ändring här. För närvarande är många anvisningar endast rekommenderande eller, som socialministern själv säger, vägledande. Därest anvisningar som är generellt straffgaranterade inte följs kan tillsynsmyndigheterna ingripa med föreläggande eller förbud i det särskilda fallet, och iakttages inte föreläggandet eller förbudet kan straff ådömas, säger socialministern. Det är riktigt. Så kan man förfara, och det låter ju bra. Det kan tyckas att det borde räcka med det. Men vad man har på papper och vad man har i paragrafer är en sak. Hur det är i praktiken är en helt annan sak. Hur stora möjligheter har exempelvis yrkesinspektionen i dessa frågor? Ett exempel på dess maktlöshet gentemot arbetsköparna skall jag återge här. Yrkesinspektionen i sjätte distriktet kallades vid ett tillfälle till ett fartyg i Göteborgs hamn. Fartyget låg och lastade färdigslingad wallboard, som hade transporterats från bruken. Banden som man skulle hiva i hade skadats under transporten. Kranmaskinisternas huvudskyddsombud uppmärksammade saken. Huvudskyddsombudet för stuveriarbetarna uppmärksammade den också. De diskuterade saken och kallade på skyddsingenjören hos företaget. Alla dessa tre, som hade huvudansvaret för skyddsarbetet i hamnen, var fullt eniga om att arbetet inte kunde bedrivas på det sättet. De tillkallade yrkesinspektionen, och dess representant var av samma uppfattning. Han ålade därför företaget, som var Broströmkoncernen, att företa omslingning av godset, innan arbetet fick påbörjas. Företagets ledning var emellertid av en helt annan uppfattning. Åläggandet efterföljdes inte. I stället krävde den mäktiga Broströmkoncernen ett sammanträde med representanter från arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen och givetvis också de agerande i det här fallet. Vid det sammanträdet konstaterade representanten för arbetarskyddsstyrelsen och chefsinspektören i sjätte distriktet — den som hade skickat ut yrkesinspektören för att göra undersökning — att yrkesinspektören hade gjort sig skyldig till tjänstefel. Det fanns inget stöd i lagen som gav honom rätt att ingripa på det sätt som han hade gjort. Han kunde således inte stoppa det arbetet. Trots att samtliga skyddsansvariga för de berörda grupperna hade en samstämmig uppfattning att arbetet i fråga var förenat med stora risker för olycksfall, kunde yrkesinspektionen inte rå på Broströmskoncernen i detta fall. Ett sådant förhållande kan givetvis inte stimulera till ett aktivt skyddsarbete. Strikta bestämmelser som ovillkorligen måste följas är enligt min uppfattning en absolut nödvändighet för att man skall kunna uppnå ett effektivt skyddsarbete. Socialministern säger i slutet av sitt svar att dessa frågor kommer att ingående behandlas av arbetsmiljöutredningen. Det säges också att utredningen fått direktiv att lagstiftningen skall ge en fast grund för åtgärder och ingripanden från arbetarskyddets sida i alla stadier i arbetsprocessen. Herr talman! Jag hoppas verkligen att dessa direktiv följs och inte blir föremål för några som helst kompromisser.

Herr talman!

Jag skall inte ta upp det enskilda fall som herr Hallgren här har redogjort för, men jag vill återigen betona att den arbetarskyddslag vi har i dag inte är något tandlöst instrument. Jag har i mitt svar redogjort för de möjligheter till direkta ingripanden som föreligger. Får jag till detta bara foga, herr talman, några ytterligare synpunkter. Jag har i mitt svar framhållit att det numera är praxis att arbetarskyddsstyrelsen vid utarbetandet av skyddsanvisningar nära samverkar med arbetsmarknadens parter på respektive områden. Denna samverkan innebär ett medinflytande från arbetstagarsidan när det gäller utformningen av skyddsanvisningar. Man bör i sammanhanget också beakta att representanter för arbetsmarknadsparterna brukar ingå i arbetarskyddsstyrelsen när beslut fattas om anvisningar som är av mer eller mindre kontroversiell natur. Jag vill också framhålla att en viktig del av arbetsmiljöutredningens uppdrag gäller hur man skall bereda just arbetstagarna ett ökat inflytande i miljöfrågor, i skyddsfrågor. Jag har haft anledning, herr talman, att tidigare från denna talarstol starkt understryka vikten av att vi på ett bredare sätt förankrar dessa uppgifter just på de lokala arbetsplatserna. Några kommentarer till; jag skall emellertid inte förlänga debatten alltför mycket. Herr Hallgren säger att det är massor av områden där inga anvisningar föreligger. Han nämnde exempel på det. Jag vill fästa hans uppmärksamhet på att det finns anvisningar för skyddsåtgärder vid motorkedjesågar, i dykeriarbete, skyddsåtgärder vid traktormonterade s. k,. skogskranar osv. Jag har sagt i mitt svar — och det ber jag herr Hallgren observera — att anvisningarna alltid måste vara under kontinuerlig förändring och bevakning på grund av den snabba utveckling som äger rum. Ett område kan på grund av den tekniska utvecklingen helt enkelt ha fått en annan karaktär och olycksfallsriskerna kan ha ökat. Skogsbruket är ett exempel härpå — vi vet att motorsågen i vissa avseenden kan vara ett mycket farligt arbetsverktyg. Arbetarskyddslagen omfattar praktiskt taget all verksamhet. Att täcka in varje verksamhet som omfattas av lagen med anvisningar skulle med nödvändighet vara en mycket stor arbetsuppgift på lång sikt. Det är därför ofrånkomligt att i första hand tillgodose behovet av anvisningar för branscher som har stora yrkesskaderisker. För många branscher torde det för närvarande vara lämpligast att rikta in anvisningsarbetet på vissa maskiner eller arbetsoperationer som är förenade med fara. Som jag nämnt i mitt svar är målet att anvisningar skall finnas så snart behov föreligger av större precisering än vad arbetarskyddsförfattningarna kan ge. Den pågående och alltmer forcerade utbyggnaden av kapaciteten för utarbetande av anvisningar kommer att föra väsentligt mot detta angelägna mål. Jag skall stanna där, herr talman, och bara ytterligare understryka att arbetsmiljöutredningen har till uppgift att se över alla dessa frågor för att åstadkomma ökad effektivitet på detta mycket viktiga område.

Herr talman! Vad statsrådet Aspling sade i sitt senaste anförande innebar i någon mån ett förtydligande av vad som har skrivits i svaret. Den fråga som jag efterlyste svar på är emellertid fortfarande obesvarad. Det är nämligen så att de anvisningar som utgavs 1941 av riksförsäkringsanstalten är skrivna med större skärpa än de som utgavs 1965 av kungl. arbetarskyddsstyrelsen. Det är kanske en fråga av mycket stor betydelse om man kan skönja en liberalisering, en uppmjukning av de bestämmelser som tidigare har ansetts vara nödvändiga. Jag kan med bestämdhet säga att stuveriarbetet, som dessa anvisningar gäller, på intet sätt har blivit mindre riskfullt nu — snarare tvärt om, när de här stora arbetsmaskinerna har kommit till; För dem finns det inte några anvisningar.

Alla som har varit i en hamn — eller bara gått igenom en hamn — måste veta att det föreligger väldiga risker för olycksfall om man hamnar mitt under ett hiv med gods som kan ramla ned på en. Jag kan försäkra att det inte är på grund av något remissyttrande från arbetstagarparten som denna paragraf har försvunnit — snarare måste det från produktionssynpunkt vara fördelaktigt för arbetsköparparten att få bort den. Då kan man nämligen köra med hur många gäng som helst på en båt och på så sätt driva upp produktionen. Där kommer således säkerheten i andra hand. Kungl. arbetarskyddsstyrelsen har tydligen gett efter på de här kraven. Jag efterlyser fortfarande besked av social ministern om hur han ser på de här frågorna, om han över huvud taget vill ägna någon uppmärksamhet åt dem.
Herr talman! Bara en kort kommentar. Jag har nu vid ett par tillfällen sagt till herr Hallgren att när man utarbetar sådana här anvisningar sker det numera i arbetsgrupper, där den fackliga sidan är representerad. Jag har framhållit i mitt svar att stuverianvisningarna har utarbetats av en kommitté med arbetstagarrepresentanter från Landsorganisationen, Transportarbetareförbundet och Kommunalarbetareförbundet. Jag vet inte om herr Hallgren vill underkänna dessa fackliga representanters ansvar och kunnighet; jag litar på dem. När det gäller förändringarna av anvisningar etc. är det mig inte möjligt att gå in på de olika enskilda anvisningarna i denna debatt. Men det är klart att på detta område är mycket under utveckling och förändring. Jag har redan framhållit att den tekniska utvecklingen i sig själv kan tvinga fram förändringar. Nu gör herr Hallgren gällande att det här är fråga om liberaliseringar, uppmjukningar. Ja, det är ett påstående han gör här. Jag är inte färdig att skriva under det, eftersom jag är övertygad om att de som har utarbetat dessa anvisningar har gjort det under ett mycket stort ansvar och med en känsla av att det gäller att söka åstadkomma så effektiva anordningar som möjligt.

Herr talman! Jag kan hålla med socialministern om att fackföreningsrörelsen är representerad vid varje tillfälle när man utarbetar skyddsanvisningar, och jag hyser givetvis ingen misstro mot de fackrepresentanter som sitter med; det är helt främmande för mig. Men jag anser ändå att man bör bredda arbetstagarrepresentationen genom förarbete ute på fältet, bland dem som står i jobbet. Jag kan tala om att Transportarbetareförbundet hade en skyddsombudsman med vid upprättandet av förslaget till de här stuveristadgarna, men hans uppfattningar om skyddsarbetet delades inte av alla stuveriarbetare i Sveriges land. De hade faktiskt större erfarenhet och bättre kännedom om de riskmoment som finns. Därför är det inte alltid saliggörande med representation på toppnivå. Man bör nog gå ner bland dem som står i jobbet och hämta erfarenheterna där. Jag tror att det är viktigt.

Herr talman! Herr Dockered har frågat mig om jag är beredd delge riksdagen min uppfattning angående särskilda bestämmelser om biografföreställningar. Herr Dockered har i sin interpellation uppehållit sig vid ett särskilt censurärende, som på grund av anförda besvär prövats av regeringen. Jag är enligt bestämmelserna i regeringsformen förhindrad att här redovisa motiven för regeringens beslut i detta ärende. Allmänt vill jag emellertid understryka att frågan om förevisningen av en film kan verka förråande eller skadligt upphetsande skall bedömas med hänsyn till det sätt på vilket händelserna skildras och det sammanhang i vilket de förekommer. Filmen måste alltså ses som en enhet. Det är vidare uppenbart att den allmänna opinionens uppfattning om gränsen för det godtagbara förskjuts. Ett uttryck härför är att 1970 års riksdag antagit en lag, varigenom brottsbalkens ansvarsbestämmelse om sårande av tukt och sedlighet ersätts med en bestämmelse om otillåtet förfarande med pornografisk bild.

Herr talman! Jag ber att till utbildningsministern få rikta ett tack för svaret på min interpellation. Jag kan dock inte frigöra mig från intrycket att han missförstått min fråga och att svaret därför har blivit synnerligen knapphändigt. Vid antagandet av förslaget till ändring av brottsbalkens ansvarsbestämmelser om sårande av tukt och sedlighet uttrycktes i riksdagsdebatten en stor och berättigad oro för vad som skulle bli bestämmande för filmen. Justitieministern sade då att vi inte skulle vara oroliga; utbildningsministern skulle ta ansvaret för bestämmelserna angående filmen. Jag citerar ur justitieminister Geijers anförande den 28 maj 1970: ”— — — frågan om samhällskontroll över filmen kan prövas självständigt.

Jag tycker inte att det kan anses tillfredsställande. Jag hänvisade inte till beslutet om ”Mera ur kärlekens språk” för att locka utbildningsministern att överträda regeringsformens bestämmelser. Jag anförde detta konkreta ärende som exempel på vilken förvirring som råder på detta område just nu. Det hade varit bra om vi hade kunnat få en deklaration från utbildningsministern om hur han ser på problemen med pornografisk film, samt ett besked om det har varit möjligt för honom att ge en klarläggande anvisning till vägledning för biografbyrån vid dess bedömning av filmens värde. De bestämmelserna har även riksdagen varit intresserad av. Den utredning som skulle granska frågan om filmcensuren föreslog ett upphävande av denna. Men det verkar inte som om den skall upphävas eftersom biografbyrån fortfarande skall finnas kvar och göra sina bedömningar. Jag beklagar att svaret på interpellationen inte klarlade vad jag frågade om. Jag skall inte ta upp någon debatt om pornografins betydelse; det råder ju så delade meningar om den. Samfällt har emellertid uttalats att grov pornografi med sadistiska inslag kan verka förråande, särskilt på ungdomen. Den utredning som kallar sig kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet gav uttryck för sin oro genom att säga att de avancerade pornografiska filmer som kan framställas i hägnet av en obeskuren frihet kan spoliera den sexualundervisning som skolan söker bibringa. Dessa frågor intresserar inte bara biografbyrån och en stor del av svenska folket utan också vi här i riksdagen vill ha besked om hur dessa ärenden bedöms från regeringens sida. Nu har jag fått ett mycket allmänt hållet svar. Utbildningsministern understryker att filmen måste ses som en enhet och att de påhängda pornografiska inslag som kan finnas skall ses i sitt stora sammanhang. Det är ju rätt självklart.

Jag tror att en sådan upplysning skulle vara värdefull och ett stöd för dem som skall handlägga dessa känsliga frågor.
Herr talman!

Det är vad som har skett i detta fall och det är vad som har skett också i fråga om andra filmer. Jag vill vidare understryka, eftersom man möjligen av herr Dockereds anförande kan ha fått ett annat intryck, att det är visst inte så att vi släpper igenom alla filmer som man begär att få visa, att vi godkänner alla överklaganden. Vid det tillfälle då den film som herr Dockered har nämnt fick tillstånd att visas blev det ett nej till fyra kortfilmer, därför att vi ansåg att de stred mot de gällande bestämmelserna. Och det är bara någon vecka sedan vi beslöt att totalförbjuda en film som vi ansåg vara grovt förråande. Av de exempel som jag här har angivit framgår att det fortfarande finns filmer som faller för de bestämmelser och den praxis som vi har för närvarande. Så är det också riktigt som herr Dockered underströk, att vi har ett utredningsförslag om censurens avskaffande. Vad gäller det förslaget pågår beredning inom departementet, och vi har från regeringens sida inte tagit ställning till förslaget. Därför måste vi nu utgå från de bestämmelser som gäller, och det innebär att då och då stoppas vissa filmer eller också kan det förekomma en del klippningar som villkor för att en film skall få visas.
Herr talman! Jag ber att få tacka för de klarläggande upplysningar som utbildningsministern nu lämnade rörande detta problem. Jag tror att det var mycket värdefullt ur många synpunkter att man fick en mera fyllig bild av var regeringen står i den här frågan än som gavs i det knapphändiga svar som jag fick direkt på min interpellation. Därför vill jag tacka utbildningsministern, och jag upprepar att jag tror att upplysningarna var mycket värdefulla.

Herr talman! Det vanliga med motioner brukar väl vara att de begär ökade anslag jämfört med propositionen, men den motion det här gäller och som berör anslagsäskandena till länsstyrelserna är av något annorlunda slag. Den berör formellt en punkt som har att göra med att det enligt Kungl. Maj:ts förslag vid rikets länsstyrelser skall inrättas särskilda planeringskanslier, en utbyggnad av de samhällsplanerande avdelningarnas administration. Den organisatoriska kommitté som har förberett den här organisationsförändringen föreslog ursprungligen att det skall inrättas ett fyrtiotal handläggartjänster — akademikertjänster — tillika med ett tjugotal biträdestjänster. I statsverkspropositionen har detta prutats ned därhän att man har behållit ungefär oförändrat antal handläggare, men man har i stället i stort sett helt avstått ifrån att föreslå inrättande av biträdestjänster. Det rör sig alltså om inrättande av nya relativt, får man förmoda, högavlönade akademikertjänster. Det här ärendet är naturligtvis en detalj i ett större sammanhang, men det är ett detaljexempel som är intressant ur vissa principiella synpunkter. För det första därför att det är ett exempel på hur man på ett mycket slappt sätt ofta kan tillåta byråkratin att tillväxa utan att man ger några tillfredsställande motiveringar och utan att man riktigt har klargjort för sig den praktiska situation som är förutsättningen för det här inrättandet. Vidare är det också ett mycket intressant exempel på hur man inom den s.k. offentliga sektorn bedriver lönepolitik, en intressant illustration till allt det rikliga talet om jämlikhet som ju annars förekommer så mycket på officiellt och inte minst statligt håll. Vad det handlar om är alltså att inrätta en sorts stabsorgan som skall biträda planeringschefen vid länsstyrelsen. Det handlar alltså om att inrätta ett nytt organ förutom planeringschefen själv och de fackplanerare, dvs. chefer för fackenheterna, naturvårdsenheten, den regionalekonomiska enheten osv., som redan existerar och som även enligt propositionsförslaget skall få sin kapacitet förstärkt. Nu gör kanske den som sysslar med sådan här verksamhet i det dagliga praktiska livet en rad reflexioner om det meningsfyllda i att åstadkomma en sådan här ny byråkratisk utväxt och att göra det på detta speciella sätt och med dessa motiveringar. Jag tror att det här är ett exempel just på hur man i riksdagen kan ”köra igenom” nya utgifter och godkänna införandet av byråkratiska utväxter, vilkas funktionella motivering är ganska dåligt genomarbetad. Det finns en rad olika argument, som man från departementsoch utskottshåll har anfört för inrättandet av de här planeringskanslierna med tillhörande kanslichef, som jag för min del har blivit en smula förvånad över därför att de stämmer föga med den praktik jag betraktar mer eller mindre dagligen. Först och främst anför man som ett argument för den organisatoriska förändringen och den byråkratiska utväxten att förslaget om att inrätta sådana här planeringskanslier har mötts av positiva remissvar från länsstyrelserna. Det är nu en sanning med viss modifikation. Det har förekommit att flera länsstyrelser har gjort vissa anmärkningar om planeringskansliets ställning och har uttryckt farhågor för att det skall bli en mellaninstans mellan planeringschefen och fackplanerarna, vilken komplicerar och onödigt byråkratiserar handläggningsprocessen. Att remissvaren är positiva är en sanning med modifikation också med hänsyn till den snävhet som Kungl. Maj:t i anslagssammanhang brukar ha att arbeta under. När Kungl. Maj:t mot denna bakgrund föreslår inrättande av nya tjänster, i synnerhet höglönetjänster, skall det självfallet ganska mycket till innan en länsstyrelse säger nej. Man gör inte så. Man säger inte nej till ett anslag, även om man i själ och hjärta tycker att det är funktionellt och organisatoriskt ganska dåligt motiverat. På den länsstyrelse, där jag har haft min dagliga verksamhet förlagd de senaste åren, hade vi en mycket ingående diskussion om planeringskansliet, dess funktionella berättigande och dess infogande i den nya organisationen. Det var vid denna interna diskussion en praktiskt taget enstämmig uppfattning att man hade mycket svårt att förstå vad det där kansliet över huvud taget skulle syssla med. Man uppfattar det uppenbarligen som en ganska irrationell påklistring på den befintliga organisationen och anser att det skulle komplicera handläggningsproceduren och åstadkomma en byråkratisering. Nu kom dessa farhågor bara mycket vagt till synes i länsstyrelsens remissvar, eftersom man diskuterar utifrån det underlaget när man vänder sig till Kungl. Maj:t att man inte gärna kan säga nej till pengar som erbjuds. Man vet nämligen erfarenhetsmässigt att man får äta upp sådant i andra sammanhang. Man kommer då att få det argumentet kastat mot sig att den och den gången sades det att ni inte har behov av någon personalförstärkning, och det är man på alla verk och myndigheter givetvis mycket rädd för att säga. Vidare har det anförts till förmån för inrättande av sådana här planeringskanslier och i polemik mot motionen, som ju går ut på att man inte skall bevilja dessa pengar till detta ändamål utan i stället använda dem för att förstärka länsstyrelsernas möjligheter att förbättra ställningen för den lågavlönade personalen. Gentemot denna motion och dess argumentering har man som sagt från både departement och utskott anfört, att det inte är fråga om att skapa något slags administrativ mellaninstans mellan planeringschefen och de fackplanerare som är underställda honom. Jag har haft litet svårt att förstå det argumentets giltighet. Meningen är ju att inrätta ett stabsorgan med en kanslichef, som åtminstone i ett tidigare skede av diskussionerna sades skola bli planeringschefens ställföreträdare, och det är ganska svårt att tänka sig att en sådan kanslichef inte skulle bli någon sorts mellaninstans. Det är svårt att organisatoriskt tänka sig det hela på något annat sätt. Kanslichefen kommer givetvis att få ta del av handläggningen av de ärenden som hör under planeringschefen. Han kommer att delta som planeringschefens biträde, får man förutsätta, bl.a. i den del av arbetsprocessen som berör hur planeringschefen och hans medhjälpare skall fördela de olika frågorna på fackenheterna. Det är uppenbart att kanslichefen, om han över huvud taget skall ha någon funktion i sådana sammanhang, måste få en sorts mellanställning. Han måste få en överordnad och överblickande ställning gentemot fackcheferna. Därmed har man i praktiken också infört ett mellanled, en sorts förmedlingslänk mellan fackplanerare och planeringschef som är funktionellt onödig. Det är redan nu betydande svårigheter vid länsstyrelserna, som jag har uppfattat det, att få en funktionell och någorlunda ofta förekommande samverkan mellan landssekreteraren, som ju är tilltänkt planeringschef, å ena sidan och cheferna för fackenheterna å den andra. Man har i det nya organisationsförslaget ingalunda velat underlätta den kontakten. Man har t.ex. avvisat tanken på en obligatorisk planeringsberedning, ett organ i vilket fackplanerarna skulle få möta planeringschefen regelbundet och dit de alltid skulle kallas. En sådan beredning hade varit ägnad att motverka det system av godtycke som nu i viss mån vidlåder handläggningen genom att de som skall delta i den ofta handplockas av de högre cheferna, varvid sådana chefer för fackenheter ibland förbigås som hade haft intresse av frågan och synpunkter på den. Även på andra fronter har man, kan jag säga, i viss mån genom att godta det rådande systemet försvårat kontakten eller i varje fall underlåtit att förbättra kontakten mellan planeringschef och fackenheter. Och nu skall man alltså skjuta in vad som i praktiken kommer att bli en Som praktiker på fältet ställer man sig ofta frågan: Vad skall den här kanslichefen, som förmodligen kommer att ha en aktningsvärd lön, egentligen syssla med? Man kan knappast tänka sig att han skulle vara någon sorts sekretariat åt den nya verksstyrelsen, som ju är en vidareutveckling av planeringsrådet, därför att sekretariatsuppgifterna för den delen av verksamheten sköts av redan nu befintlig personal och har skötts för planeringsrådens del av redan befintlig personal. Det behövs alltså inte någon högavlönad kanslichef för att sköta den detaljen. Det är väsentligen fråga om tekniska och informatoriska uppgifter, som det inte behövs specialutbildning för att gå i land med. Om nu kanslichefen och kansliet skulle få sekretariatsuppgifter, så undrar man varför de i praktiskt taget ingen utsträckning försetts med kontorspersonal. Jag kan inte föreställa mig att denne kanslichef själv skulle springa omkring och göra grovjobbet, utan det finge han i så fall lasta över på befintlig personal. Över huvud taget verkar kansliet inte utformat för att fylla kansliuppgifter, bl.a. av det skälet att det inte försetts med någon särskild stab av kontorister. Det sker genom den nya organisationen en rätt betydande rationalisering och arbetsbesparing inom de nya planeringsavdelningarna. De tidigare landssekreterarna förutsättes rycka upp som planeringschefer. Det betyder att de kommer att syssla praktiskt taget uteslutande med planeringsuppgifter. För närvarande sysslar landssekreterarna med en rad olika ting. De håller alkoholistförhör, de deltar i handläggningen av allmänadministrativa och sociala ärenden osv. Det blir alltså en avsevärt mindre belastning för planeringschefen i jämförelse med den som tidigare åvilade landssekreteraren. Där sker alltså en besparing. Sedan sker en besparing indirekt på det sättet att fackenheterna förstärks, vilket innebär förbättrade möjligheter att behandla frågorna. Det måste också återverka på den högste chefens, landshövdingens, arbetsbörda. Resultatet är att även där sker en viss besparing. Därutöver förstärks fackenheterna som regel, i varje fall efter vad jag har sett av förslaget, vid de flesta länsstyrelser med extra handläggande personal utöver detta planeringskansli. Det sker alltså en besparing kombinerad med en förstärkning inom hela planeringsavdelningen som enligt min mening gör det ännu mera omotiverat att inrätta denna nya och funktionellt ganska komplicerade byråkratiska utväxt. Detta om sakens rent administrativa sida. Jag tycker att hela detta sätt att driva denna fråga i utskott och riksdag i viss mån bottnar i att man inte satt sig in i problemet, man har inte talat med folket ute på fältet i den utsträckning som hade varit rimlig och nödvändig. Man har inte satt sig in i vad som skall följa på denna betydligt mera komplicerade organisation, och man har inte heller gett klara direktiv för vad detta kansli skall syssla med. Man har enligt min uppfattning inte satt sig in i sakens praktiska sida, och därför har man också på ren skrivbordsbasis kommit fram till förslag som jag som praktiker anser helt omotiverade. Dessutom har saken en annan sida som på sitt sätt är betydligt viktigare. Det är frågan om vad man önskar för sorts personalpolitik och lönepolitik gentemot den lägre personalen inom den statliga sektorn, i detta fall speciellt inom länsstyrelserna. Här ser vi nu att det skall inrättas ett 40-tal nya handläggartjänster. Vi kan förutsätta att dessa högavlönade handläggare och akademiker inte kommer att skriva sina manus och promemorior själva. De handlingar som deras verksamhet ger upphov till kommer de inte själva att sätta in i pärmar och arkivera, föra diarier över osv., utan det får naturligtvis kontorspersonalen göra. Det intressanta är då att samtidigt som man inrättar ett 40-tal sådana handläggartjänster, prutar Kungl. Maj:t ner den s.k. POL-kommitténs förslag om att till planeringskanslierna och till kanslichefen och hans medhjälpare knyta ett antal människor ur kontorsarbetskraften, drygt ett 20-tal som jag nämnde. Det prutar man ner, och det blir praktiskt taget ingen kontorspersonal alls att biträda kanslichefen. Vad betyder det? Det betyder naturligtvis att det kontorsarbete som naturnödvändigt kommer att följa av kanslichefens och hans medhjälpares verksamhet kommer att vältras över på den redan ganska hårt belastade befintliga kontorspersonalen. Ett sådan arbete kommer självklart att bli följden, ty även om dessa människor inte producerar så mycket mer, kommer de att producera åtskilliga promemorior, yttranden, remissvar m.m. som skall behandlas på vanligt kontorsmässigt sätt. Detta kontorsarbete, detta merarbete på kontorssidan, som naturnödvändigt måste bli följden av inrättandet av denna utväxt räknar man alltså med att vältra över på den redan befintliga kontorspersonalen. Detta är ett exempel på hur man å ena sidan inrättar nya höglönebefattningar och å den andra utan att ha några verkligt starka funktionella motiveringar för det — på ett enligt min uppfattning ganska oförståeligt sätt — samtidigt som man ökar trycket på den befintliga lägre personalen, ökar kravet på arbetsprestationer vid bibehållen lön. Man pressar på dem mera arbete, pressar en större arbetsprodukt ut ur dem utan att ge dem någon särskild kompensation för detta. Därvidlag menar jag att detta ärende är ett principexempel på höglönepolitik respektive låglönepolitik inom den statliga förvaltningen. Det är också ett exempel på hur man liksom i detalj efter detalj driver igenom denna typ av lösningar utan att tänka sig in i de principiella aspekterna på det hela ur lönepolitisk synpunkt. När man nu ser förslaget att det skall inrättas nya höglönebefattningar parallellt med att det merarbete som de ger upphov till skall tryckas på den befintliga personalen, har man litet svårt att förstå allt det tal om jämlikhet som förekommer på den politiska arenan i andra sammanhang. Detta är ett exempel på hur det ser ut i praktiken. Så här driver man ärendena, så här utvecklas administrationen, så här fortgår byråkratiseringen och den ökande pressen på de lågt betalda kontoristerna inom den offentliga sektorn.

Det har nämligen blivit allt vanligare att man när det uppstår vakanser på ordinarie kontorstjänster anställer personal i betydligt lägre lönegrad än vad som normalt är fallet när man inrättar ordinarie tjänster. När man t.ex. får ”lediga” pengar från sådana anslag som är tillskrivna kontorstjänster i 9 lönegraden och skall anställa extrapersonal placeras den ofta i lägre lönegrad. Det är ganska systematiskt genomdrivet, och det innebär i själva verket att staten för en politik som är fientlig mot de lågavlönade. Man inrättar nya låglönebefattningar samtidigt som man är ganska generös när det gäller att inrätta nya höglönebefattningar och ge de högavlönade påökt. Vad som vore angeläget både från funktionell och lönepolitisk synpunkt vore att bjuda de lägst avlönade kontoristerna väsentligt bättre villkor än de för närvarande har och därmed också på ett helt annat sätt uppmuntra dem att göra bättre arbetsprestationer. Man bör förstärka kontorssidans effektivitet. Trots alla B och C-lönetjänster som inrättas är det i mångt och mycket kontorssidans effektivitet som avgör förvaltningens faktiska effektivitet. Och den är ofta, det vet vi av erfarenhet, den trånga sektorn. Det är där som de långa väntetiderna, de förlängda expeditionstiderna osv. uppstår. I stället för att lägga ut pengar på onödiga byråkratiska utväxter bör man förbättra läget för de anställda inom denna sektor och förhindra att ett låglöneproletariat uppstår som naturligtvis på grund av sina usla löner saknar verkligt intresse och engagemang för jobbet. Ge länsstyrelserna möjlighet att förbättra rekryteringen, arbetsmoralen och prestationsförmågan genom att förbättra levnadsvillkoren för de sämst betalda inom den statliga kontorskarriären!

Herr talman! Det är väl alldeles uppenbart att herr Svensson i Malmö har en förutfattad mening om hur dessa planeringskanslier och kanslichefer skulle komma att fungera. Utifrån den utgångspunkten bygger han upp sin argumentation. Men ytterst kommer väl detta att bero på hur länsstyrelserna kan genomföra denna omorganisation — det beror på vad man kommer att kunna göra av den. Som tjänsteman inom denna organisation har herr Svensson tydligen själv den uppfattningen att det inte är möjligt att undvika att den blir vad han kallar en byråkratisk utväxt och inte en levande och fungerande organisation. Vi har vid upprepade tillfällen i riksdagen från alla partiers sida framhållit det angelägna i att vi får till stånd en planeringsverksamhet på regional nivå och att det gäller att bygga ut de organisatoriska förutsättningarna härför. Här gör man nu ett försök att bygga upp en organisation som skall tillgodose de önskemålen.

Det som irriterar herr Svensson speciellt är tydligen inrättandet av den här kanslichefstjänsten. Herr Svensson menar att kanslichefen kommer att bli en maktfaktor som blir mycket svår att styra och att han kommer att lägga sig i de olika avdelningarnas verksamhet på ett sätt som herr Svensson tror kan bli besvärligt. Jag är inte övertygad om att det behöver bli på det viset. Det beror väl på hur kanslichefens chef kan hålla tyglar på honom. Vad sedan arbetsuppgifterna beträffar har jag den uppfattningen att det inte skall behöva fattas arbetsuppgifter för planeringschefen, för det är ju inte meningen att han bara skall fungera som chef för planeringskansliet, utan han skall också fungera som samordnare och kansliet skall i viss utsträckning fungera som kansli för hela länsstyrelsen. Alldeles säkert finns det många angelägna arbetsuppgifter att handlägga i det fallet. Man får väl, som vi brukar säga här i riksdagen, följa den här omorganisationen med uppmärksamhet och vidta de förändringar som kan bli aktuella när man har vunnit erfarenhet av hur det hela fungerar. Vad beträffar herr Svenssons demagogiska tal om låglönegruppernas situation har det inte funnits någon anledning för civilutskottet att behandla den saken. Det finns ju andra tillfällen, som jag tror är lämpligare för herr Svensson att ta upp de frågorna vid. Herr Svensson säger, att det finns en skevhet när det gäller avpassningen mellan de högre tjänsterna och kontorstjänsterna, men den kan väl förklaras av att man i igångsättningsskedet först måste skaffa sig kvalificerad arbetskraft för vissa uppgifter, om man skall kunna uträtta någonting i fråga om planeringen. Det behövs väl kvalificerat folk till det, och det tar nog sin tid innan man har hunnit skaffa dem och bygga upp organisationen. Sedan får man väl successivt förse dem med kanslipersonal i den utsträckning som kan behövas.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

Intressant i hans inlägg är, det vill jag slå fast, att han talar om just att kanslichefen skall ha en samordnande uppgift, dvs. att han skall ha en uppgift som så att säga sätter honom över fackplanerarna, alltså gör honom till ett mellanled mellan planeringschefen och fackplanerarna. Herr Grebäck bekräftar alltså den anmärkning som jag i motionen har gjort gentemot hela konstruktionen, samtidigt som man i utskottsbetänkandet förnekar att kanslichefen skulle komma att bli ett sådant mellanled. Genom att här antyda vilken sorts uppgifter denna kanslichef skulle ha bekräftar han i själva verket just det förhållandet att detta kommer att bli en instans som kommer att skjutas in mellan planeringschefen och fackplanerarna och därmed göra handläggningsprocessen mera indirekt och kontakterna inom förvaltningen mera byråkratiska än vad de behöver vara. Jag kan nämna för herr Grebäck att enligt min visserligen inte särskilt långa men dock erfarenhet på detta område är det redan nu ett problem att hålla en någorlunda fortlöpande och god kontakt mellan de båda högsta cheferna på planeringssidan, landshövdingen och den tilltänkte framtida planeringschefen — nuvarande landssekreteraren — och fackplanerarna. Ansträngningar behöver göras för att förbättra den kontakten så att den löper mera automatiskt och smidigt och blir mera ofta förekommande än vad den är nu. Skall vi nu på fackplanerarhåll ha besvär med att ha kontakt med ytterligare en tjänsteman, som skjuts in som ett nytt led, som så att säga står över fackplanerarnivån och som är knuten till planeringschefen? Vi får då problemet med att hålla kontakt med tre av de s.k. högdjuren i stället för med två. Jag kan inte inse att det skulle vara rationellare. Att i stället förstärka fackplanerarna ytterligare hade varit en kontorsmässigt mera betingad lösning. Det hade i och för sig varit skäl att gå på den linjen i stället för att skapa ett helt nytt trappsteg i den administrativa hierarkin. Det är, herr Grebäck, inte någon personlig fobi från min sida när jag argumenterar mot dessa planeringskanslier. Tvärtom argumenterar jag emot mitt eget personliga intresse, eftersom jag är en av dem som kan söka någon av dessa högavlönade befattningar och följaktligen från rent egoistisk synpunkt borde haft all anledning att tillstyrka förslaget. Men jag anser att detta såväl organisatoriskt som lönepolitiskt är en stötande och obefogad förändring som leder till att man får en sämre administration och en skärpning av klassoch löneskillnaderna inom förvaltningen. Därför argumenterar jag emot förändringen. Om jag skulle ha handlat i mitt eget intresse skulle jag, herr Grebäck, ha låtit saken passera och inte anmärkt på det hela. Jag har också stött mig litet på att herr Grebäck försöker säga att detta inte är rätta tillfället att bedriva agitation för de lågavlönades intressen. När är det då över huvud taget rätta platsen härför? Vi har här en konkret organisationsfråga med lönepolitiska och andra liknande aspekter och som utgör ett moment i den långa kedja av detaljbeslut som drivs igenom här i riksdagen. När skall sådana aspekter tas upp om inte just när det praktiska beslutet om genomförandet av dessa detaljer skall fattas? Är det inte riktigt att se varje detalj just i ett sådant sammanhang? Riskerar vi inte att herr Grebäcks och andras oförmåga eller ovilja att se ett sådant sammanhang leder till att man genom beslut efter beslut bygger upp en administrativ och lönepolitisk struktur som sedan visar sig vara felaktig ur jämlikhetssynpunkt? Är det inte just avsaknaden av denna typ av principiella aspekter på sådana här detaljbeslut som har medfört att administrationen och byråkratin har växt fram, utan att man egentligen har haft någon överblick över den och utan att man har ställt frågan om de olika penningtilldelningarna har varit funktionellt eller på annat sätt lönepolitiskt motiverade?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 Samtidigt vill jag meddela att jag, även om det tar tid för kammaren, inte kommer att neka mig nöjet att begära votering på denna punkt. Det kan vara roligt att se inte minst var socialdemokraterna står i denna fråga med så tydliga jämlikhetsoch lönepolitiska aspekter.

Herr talman! Med hänsyn tagen till det något ensidiga betraktelsesätt som herr Svensson i Malmö har lagt på denna fråga ser jag mig föranlåten att ta upp ett par aspekter på den som det förefaller mig som om herr Svensson helt har tappat bort. Det är litet förvånansvärt att herr Svensson ägnar sig åt att bara diskutera de erfarenheter han som tjänsteman har av den länsstyrelse som vi för närvarande arbetar med utan att ta hänsyn till de förändringar som skall ske genom den nya länsstyrelsen. Låt oss komma ihåg att vad vi nu står inför är att fatta ett viktigt beslut som har att göra med våra möjligheter att föra den aktiva regionalpolitik som vi alla har varit överens om. Den nya länsstyrelse som vi kommer att få skall vara ett effektivare instrument för en aktiv regionalpolitik än vad den gamla länsorganisationen kunde vara, med sin länsstyrelse och med splittringen på de många olika länsverksamheterna. Här samlar vi nu i den nya länsstyrelsen möjligheter att fatta mera samordnade beslut i anslutning till den regionalpolitik vi vill föra, och samordningen skall ske under den nya länsstyrelsens ledning. Och hur ser den nya länsstyrelsen ut? Ja, det har ju herr Svensson helt tappat bort. Det är en lekmannastyrelse med tio lekmannavalda ledamöter plus landshövdingen. Om den här nya länsstyrelsen skall kunna svara för samordningen behöver den vissa personella resurser till sitt förfogande. Det planeringskansli som herr Svensson talar om är de två tjänstemän som skall biträda den nya länsstyrelsen för att den på rätt sätt skall kunna fullgöra sina uppgifter. Om vi vill fästa vikt vid att lekmannainflytandet skall komma att spela den roll vi vill att det skall spela får vi också förse lekmännen med de personella resurser de behöver i sitt arbete. Det här betyder å andra sidan inte — och det vet herr Svensson väl — att inte de olika enheterna kommer att få tillfälle att göra sin röst hörd inför beslutsfattarna. Både organisationsmässigt och instruktionsmässigt förutsätts det att enheterna skall kunna få full möjlighet att föra fram sin mening till länsstyrelsen.

Vi vet ju att när vi prövar de olika huvudtitlarna får vi gå fram med blåpennan därför att resurserna inte räcker till. Men vi är också klart medvetna om att det finns möjligheter till omprioriteringar inom den nya organisation som nu håller på att ta form och att man med anslagsmedel kan tillgodose de primära behoven för att senare, när organisationen har vunnit stadga, mera bestämt kunna ge den tjänster. Vad vi däremot inte har velat skjuta på framtiden är möjligheten att verkligen med kraft kunna börja föra den aktiva regionalpolitiken, och det är därför vi har byggt upp länsstyrelsen så som den nu är föreslagen och försett lekmannastyrelsen med de här resurserna.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö säger att jag — och då väl också utskottet — saknar tillräcklig kännedom om förhållandena inom länsstyrelserna och deras sätt att arbeta. Är det så, delar vi väl den okunnigheten med många remissinstanser och även med den utredning som har haft att behandla den här frågan. Herr Svensson framhåller att det inte är av egoistiska skäl som han talar emot detta förslag; han skulle själv ha möjlighet att söka en högre tjänst. Ja, det kan ju finnas många motiv för att argumentera så som herr Svensson gör. Det behöver inte vara uteslutande månheten om de lågavlönade. I politiska sammanhang kan det också finnas andra skäl för att göra det. Men jag reagerar då herr Svensson säger: När skall man diskutera frågor som rör de lågavlönades ställning, om inte vid ett sådant här tillfälle? När skall man då ta upp dem? Herr Svensson spelar här ut den kvalificerade arbetskraften på akademisk nivå mot låglönegruppen, precis som om det gällde att byta tjänster hur som helst. Jag känner inte närmare till herr Svenssons personliga kvalifikationer, men jag kan inte tänka mig att herr Svensson menar att hans egen tjänst utan vidare kan bytas ut mot en kontoristtjänst e. d. Man måste väl hålla isär dessa båda frågor. Lönefrågorna får klaras upp i vanlig ordning. Jag understryker än en gång att civilutskottet inte har haft anledning att ta upp den problematiken i sitt betänkande.

Herr talman! Bara ett kort genmäle till civilministern. Statsrådet åberopade behovet av en kraftfullare regionalpolitik för inrättande av dessa nya högavlönade tjänster. Men det sättet att resonera är i viss mån en bekräftelse på det resonemang som jag tidigare fört, nämligen att de som garanterar regionalpolitikens effektiva utförande ju ingalunda — åtminstone inte enbart — är de högre cheferna, som tillbringar sina dagar på sammanträden, vilka i och för sig kan vara nog så viktiga. De gör inte det praktiska jobbet. De ser inte till att saker och ting blir stencilerade, expedierade och arkiverade osv. Hur skall man t.ex. kunna förbättra byggnadsplaneringen, om man inte ser till att expeditionstiderna för byggnadsplaneärenden skärs ned? Alla sådana här försök att liksom föra ut en statlig regionalpolitik på ett effektivare sätt sammanhänger i eminent grad med att kontorssidan fungerar effektivt och att man inte har en så att säga övertung förvaltning men en stor mängd högavlönade chefer, som sitter på sammanträden och väntar sig att kontorssidan skall sköta allt övrigt arbete och fungera automatiskt. Tyvärr är det så att många högt uppsatta förvaltningstjänstemän resonerar på det sättet. De ser ofta inte följderna på kontorssidan av de administrativa skrivbordsreformer som de från stockholmsk horisont ibland genomför. Från rent praktisk synpunkt tvivlar jag också på att det kommer att bli ett så radikalt brott mellan gammal och ny förvaltning i detta fall. Det kommer säkerligen att löpa ungefärligen på det gamla sättet. Sedan sade statsrådet också i sin argumentation för dessa kanslichefer att de behövs för sekretariatsuppgifter åt den nya verksstyrelsen. Men verksstyrelsen är ju inte ny. Den har tidigare fungerat, om också i rådgivande och mera anspråkslös form, rent juridiskt sett. Praktiskt har den ändå fungerat och kommer inte att arbeta så förfärligt mycket annorlunda efter genomförandet av den nu föreslagna reformen. Styrelsen får större formella befogenheter, men sammanträdenas organisation, utsändandet av handlingar och informationen till planeringsråd respektive verksstyrelsen kommer i praktiken att förlöpa på i stort sett samma sätt som tidigare. Vad handlar för övrigt dessa sekretariatsuppgifter åt verksstyrelsen om? Jo, framför allt gäller det att se till att ledamöterna i verksstyrelsen blir ordentligt informerade, att de får handlingar sig tillsända, att det stencileras tillräckligt med informationsmaterial till dem osv., dvs. en mängd typiska kontorsuppgifter. Dessa måste skötas för att informationen och den nya verksstyrelsen skall kunna fungera på ett effektivt sätt. Och menar då statsrådet att dessa synnerligen jordnära sekretariatsuppgifter skulle skötas av högavlönade akademiker? Jag kan inte tänka mig att de springer och klistrar frimärken och lämnar kuvert på posten själva, utan det kommer naturligtvis kontorspersonalen att få göra. Men då är det ju desto egendomligare att man inte får en förstärkning på kontorssidan utan skär ned just på kontorssidan samtidigt som man inrättar dessa höglönebefattningar som såvitt jag förstår både administrativt och funktionellt svävar i luften.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att det är nödvändigt att herr Svensson i Malmö läser på länsstyrelsereformen bättre. Han sade nu att den förändring som inträffar egentligen bara är av formell karaktär; de tidigare planeringsråden får möjlighet att vara med och fatta beslut. Vi får en länsstyrelse med helt andra beslutsfunktioner, och det är det som är avsikten med och motiveringen till denna reform, som syftar till att vi skall kunna föra en aktivare regionalpolitik. Herr Svensson underskattar tydligen helt den roll som den nya lekmannastyrelsen skall spela i detta sammanhang och vill dessutom inte ge styrelsen möjlighet att arbeta på det sätt i förhållande till tjänstemännen som den bör få.